Herr talman! Från Centerpartiet ser vi också positivt på avregleringen av elmarknaden. Den har för väldigt många människor och företag betytt sänkta elkostnader, vilket är bra. Det har tidigare redovisats här. Takten i byte av ellevarantörer skulle ha varit mycket snabbare om inte kravet på samtidigt byte av elmätare hade funnits med. Detta beslut från förra riksdagsperioden är nu tack och lov ändrat. När vi nu i dag ska besluta om schablonberäkning på elmarknaden uppstår en del problem, i första hand för de små elproducenterna. Detta är vi överens om. Det skydd för dessa som beslutades om 1995 ser väldigt bräckligt ut, i varje fall för den närmaste tiden. Vid tiden för ärendets behandling i utskottet fick vi veta att förhandlingar pågick och att Centerpartiets förslag om en garanterad prisnivå för elproduktionen från de små producenterna därför inte var möjligt att anta. Mina frågor till Socialdemokraternas företrädare - jag ser inte Holmqvist här - är för det första: Vilka förhandlingar pågick vid den tidpunkten - i slutet av september? För det andra, herr talman, har vi i dag via medierna fått veta att det nu har upphandlats ett medelpris på ca 14 öre per kilowattimme för de små producenterna. Denna modell, som valdes av majoriteten, innebär att Svenska kraftnät tagit in offerter och att bidrag ska utgå från staten upp till, som det heter, en nivå som ger möjligheter att uppnå rimlig lönsamhet. Herr talman! Denna modell kräver ett godkännande av EU. Pengarna som vi ställer upp med och som ska beslutas om i budgetpropositionen blir alltså med denna modell inlåsta i minst sex månader. Om vi hade antagit den modell om ett garanterat minipris som vi från Centern och Kristdemokraterna föreslagit hade det gett möjlighet att direkt kunna betala ut det högre priset. Självfallet skulle Svenska kraftnät ha haft mottagningsplikten. Nu ställs hela branschen, med ca 1 200 företag, i en ny oviss situation och väntan på en vettig ersättning. En svag lönsamhet blir ännu sämre då likviditeten nu hotas under det närmaste halvåret. Herr talman! Min andra fråga till Socialdemokraternas företrädare blir därför: Är Socialdemokraterna beredda att medverka till att staten förskotterar medel ur de i budgetpropositionen föreslagna miljonerna för detta ändamål - för att ge de små producenterna rimliga villkor i väntan på besked från EU? Detta är synnerligen angeläget eftersom en mycket tveksam situation kan uppstå. Slutligen kan jag konstatera att en ny etapp av ovisshet och väntan hotar den småskaliga energiproduktionen. Skattefrågorna och besked om dessa lyser med sin frånvaro. Detta ska behandlas i en särskild ordning. Om vi inte får till stånd en rimlig hantering av dessa frågor för den närmaste tiden kommer flera företag att slås ut. Vid omförhandlingar av lån har bankerna varit kallsinniga, då inget garantipris för närvarande gäller - en ögonvittnesrapport från den gångna veckan. Hela teknik och tillbehörsindustrin för den småskaliga energin ställs i väntläge. Min tredje fråga gäller ambitionerna efter år 2000.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

Herr talman! Riksdagen beslutade på näringsutskottets initiativ hösten 1998 att anmoda regeringen att lägga fram ett förslag om slopat krav på elmätare för små elkonsumenter. Motivet för detta var att möjliggöra även för denna kategori att dra nytta av elmarknadens omreglering genom sänkta elpriser. Med den gräns för schablonberäkning som här föreslås beräknas ungefär 99,5 % av landets elanvändare komma att omfattas av det nya systemet. Det gäller bl.a. alla hushåll, men även flertalet jordbrukare och andra små näringsidkare, vilket är en viktig princip tycker jag. Kravet på timvis mätning har varit ett hinder för en ökad rörlighet bland elkunder med låg elanvändning och därmed hindrat en ökad konkurrens och prispress inom denna del av marknaden. Kostnaden för mätutrustning med tillhörande installation har heller inte minskat i den takt som förväntades då takpriset på 2 500 kr infördes. Byte av elleverantör får nu ske den första dagen i varje månad. I riksdagens beslut om att schablonberäkning ska införas den 1 november 1999 uttalades att någon avgift inte ska tas ut av den kund som byter elleverantör. Detta är viktigt. Regeringen föreslår också att innehavare av nätkoncession inte ska ha rätt att ta ut en särskild avgift vid byte av elleverantör. Detta är bra, men det måste också kontrolleras noga av konkurrensverk och andra så att det inte kringgås. I dagens nummer av Ny Teknik slår man fast att priset på el har minskat från ungefär 27 öre till 17 öre i timmen. Detta är bra. Men jag tror att priset kommer att kunna minska ytterligare ju fler kunder som uppmärksammat att det faktiskt är en verklighet att kunna byta leverantör. Elhandelspriset utgör emellertid bara en del av det totala priset som en konsument betalar. Nivån på nätavgifterna och hur de utvecklas är också av stor betydelse för det totala elpriset. Eftersom nätverksamheten inte är konkurrensutsatt är det mycket viktigt att tillsynen över denna del av elmarknaden är effektiv. Så är inte fallet för närvarande. Trots gällande regler om korssubventionering finns det en uppenbar risk för att energiföretagen söker kompensera sänkta elpriser med ökade nätavgifter. Regeringen bör också utse en myndighet för tillsyn av prisövervakning beträffande fjärrvärme. Konkurrensverket har uppmärksammat att en kraftproducent som producerar både fjärrvärme och el har erbjudit rabatter på fjärrvärme när man också har erbjudit bra elpriser. Därmed riskerar man att en hel del av kostnaderna vältras över på fjärrvärmekostnaderna. Beräkningar bör redovisas i de fall då el och fjärrvärme produceras i samma anläggningar för att undvika risken att kostnaderna övervältras mellan energislagen. Riksdagen bör enligt vår mening genom ett uttalande ställa sig bakom detta. En annan konsekvens av införandet av schablonberäkning på elmarknaden är att leveranskoncessionssystemet upphör. Detta system har bl.a. gett de små elproducenterna ett särskilt skydd. I samband med avregleringen av elmarknaden utlovades att dessa producenter skulle ges en garanterad avsättning med ett garanterat lägsta pris t.o.m. utgången av år 2000. Därmed tycker vi att statsmakterna har ett självklart moraliskt ansvar att säkerställa ett motsvarande skydd för den småskaliga elproduktionen när systemet med leveranskoncession försvinner. Det måste ges en tydlig signal om att staten tar sitt ansvar och garanterar elproduktionen ett lägsta pris om 21 öre per kilowattimme under perioden från den Detta hindrar dock inte att den process som inletts, där Svenska kraftnät agerar mellanhand i ett anbudsförfarande om inköp av småskaligt producerad el, fortsätter. Samtidigt bör det klargöras att den fria elmarknaden förutsätter att också den småskaliga elproduktionen efter utgången av år 2000 i princip får agera på elmarknaden på samma villkor som annan produktion. Det är över huvud taget väldigt viktigt för näringsklimatet att de politiska spelreglerna för företagandet är långsiktiga och genomtänkta. Staten ska kort sagt hålla vad den lovar. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till reservation nr 1 och nr 5.

Fru talman! Jag ställde tidigare tre frågor. Det gällde för det första vilka förhandlingar som pågick i september. För det andra: Hade det här verkligen varit en lämplig väg att gå, om vi hade vetat vad vi vet i dag, nämligen att pengarna inte kan betalas ut under i princip det närmaste halvåret? För det tredje undrar jag om det också efter år 2000 från socialdemokraternas sida finns några ambitioner beträffande de små energiproducenterna.
Fru talman! Jag tänker inte här och nu gå in på detaljer i de regleringar som Åke Sandström tar upp. Jag menar att detta är en fråga som regeringen, inte vi här i kammaren, ska hantera. Jag tror mig också veta att man kommer att hantera detta på ett sådant sätt att de småskaliga elproducenterna inte ska bli drabbade.
Fru talman! Jag vill bara i all enkelhet be om ett litet råd från Nils-Göran Holmqvist. Vad ska vi säga till de småskaliga producenter som under det närmaste halvåret får 14 öre i stället för de 26 öre som var det tidigare minimikravet för att skapa lönsamhet? Vilket besked ska de få?
Fru talman! Jag har ju redan svarat på den frågan, Åke Sandström. Detta ska avgöras av regeringen, och jag är helt övertygad om att regeringen kommer att se till att de här småskaliga producenterna inte kommer att bli drabbade på det sätt som Åke Sandström säger kommer att ske.
Fru talman! Jag blev inte så mycket klokare av föregående replikskifte, måste jag säga, så jag får nog fylla på här till Nils-Göran Holmqvist som företrädare för majoriteten med en väldigt enkel fråga. Jag ska förenkla den ännu mer: Ska inte staten hålla vad den lovar?
Fru talman! Eva Flyborg, självklart ska den göra det, och det är ju det jag säger: Detta ska regeringen ta hänsyn till. Och vi har avsatt pengar i budgeten för den småskaliga elproduktionen. Självklart kommer de här pengarna att betalas ut. Det är ju därför vi har avsatt dem!
Fru talman! Om man läser innantill i budgetpropositionen ser man att ersättningen ska ligga på ungefär samma nivå, på en rimlig nivå osv. Det innebär ju inte att ersättningen de facto kommer att ligga på den nivå som den har gjort tidigare. Så frågan är igen: Varför håller man inte ett givet löfte? Varför måste man se sig nödgad att bryta just det här året, som det trots allt är fråga om? Jag tycker att staten ska hålla vad den lovar
Fru talman! Men Eva Flyborg, du var inte med vid det sista tillfälle då vi diskuterade det här i utskottet. Där var vi överens om att den här modellen med anbudsförfarande var den som skulle gälla och att det pris som kom fram vid förhandlingen skulle gälla. Enligt det Eva Flyborg själv säger har man nu kommit överens med branschen och Svenska kraftnät om att priset ska ligga i närheten av 26 öre. Jag tycker då att regeringen har uppfyllt sitt krav. Man har också sagt till de småskaliga elproducenterna att den nivån är det. Det är inget brutet löfte!

Fru talman! Gott folk i kammaren! Nu när morgonens partiledardebatt är avslutad och de ideologiska striderna kan läggas åt sidan kan vi alltså omsätta de olika ideologierna i praktisk politik under den häftiga rubriken "Införande av schablonberäkning på elmarknaden, m.m." Förkortningen "m.m." döljer en hel del, som ni har förstått om ni har lyssnat på debatten fram till nu. Det ska sägas, när de borgerliga så frispråkigt och glatt berömmer sig av att ha drivit fram den här förändringen till en friare marknad, att själva förutsättningen för den här diskussionen och reformen ju är att man i över hundra år i kraft av monopol har byggt upp en infrastruktur som fungerar och som når alla. Detta måste bli sagt. Jag måste också fråga Ola Karlsson, som i sitt första inlägg om jag förstod saken rätt rekommenderade att man skulle sälja ut de små och medelstora energibolagen, särskilt dem som är kommunägda. Jag kan inte begripa det: Om det blir färre som konkurrerar blir det väl en sämre situation för oss konsumenter? Eva Flyborg var inne på att det skulle vara något skumt med att man fick rabatt om man köpte el eller fjärrvärme eller tvärtom. Men det är ju vanligt i den fria företagsamheten: Om man köper en Volvo så får man fria vinterdäck. Är inte det också fel, att lägga kostnaden för en Saab eller Volvo på de oskyldiga bildäcken? Det kan man fråga sig. Men skämt åsido och utan några överord så måste jag säga att det är ett ovanligt bra lagförslag som ska klubbas i dag. Att det skulle ta så lång tid - vi är ju dock i nådens år 1999 - trodde jag inte när jag i slutet av 80-talet engagerade mig för en friare elmarknad. Jag tror det var 1990 eller 1991 som jag fick in en av mina debattartiklar i Svenska Dagbladet - inget partiorgan precis - där jag krävde att man skulle bryta monopolen och ge också de kommunala elföretagen möjlighet att konkurrera utanför de egna kommungränserna till glädje för oss konsumenter. För artikeln fick jag 800 kr i arvode, och i dag har jag alltså äntligen glädjen och möjligheten att för Vänsterpartiets och min egen del vara med och skriva in denna frihet, denna novemberrevolution - det är ju då det här ska träda i kraft - i lagboken. Ni ska veta, inte minst ni i oppositionen, att det här värmer ett hjärta som sitter till vänster och klappar för de små i samhället och för miljön. Nu får vi alla möjlighet att som vakna konsumenter pressa bolagen till effektivitet och serviceanda med låga priser. Det är bra. Men det ger oss också var och en möjlighet att ta på oss ansvaret för framtiden och miljön genom att som medvetna konsumenter använda vår frihet och vårt val för att köpa miljömärkt grön el. Ytterligare en kraft, konsumenterna alltså, frigörs nu och blir ett stöd i arbetet för den nödvändiga frigörelsen från beroendet av fossila och radioaktiva bränslen. Enigheten om den föreslagna förändringen är, trots några smärre reservationer, så öronbedövande, gott folk, att man nästan undrar vad som kan vara fel med reformen. Det tilltalar mig dock, och det måste jag få sagt här i kammaren, att den schablonberäkning som vi ska tillämpa är den som är i bruk i Norge och att vi inte väljer kategorimodellen enligt den finska varianten. Det tilltalar mig, därför att vi alltså importerar en marknadsmodell från Norge, som enligt någon tidningsrubrik jag såg förra veckan har utnämnts till den sista sovjetstaten: Det, gott folk, är väl en garanti för att det är en god blandekonomi som vi inför. Vad vi sagt i utskottsmajoriteten är att schablonberäkningssystemet självklart ska följas noga och utvärderas. Om nödvändigt får det sedan justeras. Nätverksamheten är i fortsättningen ett monopol och måste så vara. En översyn ska göras. Energimyndigheten är redan i full färd med att ta fram metoder för detta, och ändå reserverar sig de borgerliga. Jag häpnar. Vad reserverar ni er emot egentligen? Om fjärrvärmen gör likaledes samma energimyndighet en studie. Eventuellt blir det senare ett uppdrag att belysa eventuella överpriser och kontrollmöjligheter. Låt mig dock säga att min egen erfarenhet är att kunder, både företag, villaägare och bostadsföretag, som får möjlighet att ansluta sig till fjärrvärme oftast gör detta, trots att de har olja, el, värmepumpar och andra möjligheter som alternativ. Och varför gör man det, gott folk? Ja, troligen beror det på en kombination av pris, trygghet vid leveranser och ofta också miljöskäl. Det finns alltså redan i dag en konkurrens på fjärrvärmesidan som fungerar, och helt klart mycket enkla metoder för att jämföra kostnaderna. Hemma i Växjö är det kö och hårt tryck på att få bli ansluten till fjärrvärmenätet och de närvärmeverk som vi bygger ute i byarna. När ekonomiskt sinnade smålänningar frivilligt kopplar in sig på fjärrvärme, behövs nog inte, som den borgerliga trion faktiskt föreslår i sin reservation, "en myndighet för tillsyn och prisövervakning beträffande fjärrvärme". Jag noterar ändock denna borgerliga klockartro på statlig tillsyn och kontrollapparat. Vore jag i era kläder skulle jag hellre lägga de resurserna på några närpoliser ytterligare! Det finns nog större behov av det. Skyddet för små elproducenter har alla motionerat om och talat varmt för. Trots klara skrivningar reserverar sig ändå en med oss i sak tydligen enad, men i detaljerna splittrad opposition. Moderaterna är i sin reservation nere på 21 öre per kilowatt, vilket är ett skambud enligt alla tillgängliga källor, medan kristdemokraterna glatt ropar: 5 öre mer för mjölken - nej, Den småskaliga elproduktionen svarar visserligen bara för en bråkdel av Sveriges elproduktion, men den har sin givna plats, anser vi. EU har satt som mål att fördubbla den förnyelsebara energin. Detta och våra egna ambitioner är bästa garantin för att den småskaliga elproduktionen kan rulla vidare. Att man sedan ser över det långsiktiga systemet är en självklarhet. Jag hoppas bara att det blir klart på det dryga år som nu är satt som övergångstid. Ett verkligt problem i det här sammanhanget har Centern och Miljöpartiet tagit upp. Det gäller gränsen för vad som ska betraktas som småskaligt. Nu är den satt vid 1 500 kilowatt. Bara inom den europeiska unionen varierar denna definition rejält. Det finns alltså utrymme för lite internationellt fotarbete och standardisering på det här området. Detta ger mig tillfälle att avslutningsvis peka på vikten av att denna riksdag och denna regering nu går vidare i arbetet. Den fria elhandel som nu också blir de små konsumenternas, måste med nödvändighet få gemensamma regler. Om denna marknad ska bli likvärdig och rättvis, måste producenter, leverantörer, nät och konsumenter ha någotsånär lika villkor. En allt större andel av den här handeln sker via Danmark är redan med i den här handeln, och fler tillkommer. Då måste miljöavgifter, skatter och andra regelverk rimligen vara någotsånär likartade. Annars snedvrids konkurrensen, och det öppnar för t.ex. miljödumpning. I Danmark pågår ett mycket lovande arbete med att öka andelen förnyelsebar energi. Den smutsiga danska kolkraften kommer att fasas ut, liksom våra radioaktiva uraneldade kärnkraftverk. Det är en gemensam uppgift, gott folk, att skapa en både säker och bärkraftig tillväxt. Jag är optimist, och jag tror att miljörörelse, näringsliv, energikonsumenter och denna riksdag vill både stödja och driva på regeringen i en mer offensiv satsning på lika villkor, inte bara för oss små elkonsumenter att fritt välja leverantör, utan också så att leverantörerna levererar en fullgod och hållbar produkt. Den fria marknaden är nog bra, men den bör styras med en mild men fast järnhand. Det skulle dessutom vara lättare med denna järnhand om det fanns en post som energiminister. Jag ska inte upprepa vilket namn jag tidigare i olika debatter har föreslagit, men han står framför er här i talarstolen. Med detta yrkar jag bifall till hemställan i det betänkande som ligger på bordet och som är avgivet av riksdagens kanske absolut bästa utskott, dvs. näringsutskottet, och avslag på reservationerna.

Fru talman! Vi är t.o.m. så överens att Åke Sandström, jag och Nils-Göran Holmqvist ingår i den här energiuppgörelsen med ett brett bidragsprogram för att få in mer av förnyelsebar energi och mindre av fossila bränslen och kärnkraftsbränslen. När det gäller den här frågan var det så att man häromsistens från Näringsdepartementet skickade över statssekreterare Rekke till utskottet, där han mycket noggrant redovisade hur departementet kommer att hantera frågan. Han kunde också peka på, vilket sedan visade sig vara fallet, att vi avsätter 250 miljoner kronor som ska betalas ut till de småskaliga elproducenterna. Jag hyser inga som helst tvivel på att den svenska statsapparatens effektiva byråkrati ser till att pengarna blir utbetalda. Såvitt jag vet finns det inte heller något utgiftstak på detta konto. Om EU stökar till det får vi väl i Sverige bli lite mer italienska, Åke Sandström, så att vi hittar möjligheter att förhandsutbetala även om Bryssel inte skulle ha godkänt varenda ettöring på det här området. Det är en gemensam vilja från höger till vänster att de småskaliga företagen åtminstone t.o.m. nästa år ska ha i princip de villkor som de har haft tidigare. Det mer intressanta problemet är att vi måste ligga på som attan för att få ett hållbart system framöver för de små elproducenterna. Det gäller inte bara vattenkraften. Då måste vi också sätta in en stöt mot Svenska naturskyddsföreningen, så att de kan godkänna ny småskalig - gammal - vattenkraft.

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till vår reservation angående de regionala tillväxtavtalen. Med begreppet tillväxtavtal fogas nu ytterligare ett begrepp till en redan snårig och krånglig regionalpolitik. Det kan låta tilltalande att teckna kontrakt om ständig tillväxt. Men verkligheten har varit en annan, nämligen att Sverige under årtionden haft en sämre ekonomisk utveckling än jämförbara länder. Sverige har rasat från en topplats i den ekonomiska välfärdsligan till en i dag betydligt mer undanskymd tillvaro. Kan då tillväxtavtalen ändra på den utvecklingen, också i våra mest utsatta regioner? "Kanske", säger några. Regeringen säger "ja", och vi moderater säger "inte nämnvärt mycket". Förklaringen till vår tveksamhet är lika enkel i dag som den alltid har varit, nämligen att tillväxt inte kan planeras fram, administreras fram eller - och det finns de som har försökt - beordras fram. Tillväxt åstadkoms alltid av individer som i dag kan göra något bättre än vad det var i går och som i morgon vill förbättra det vi presterar i dag. Det finns ingen treårsplan, inget stöd och bidragssystem, ingen lokaliserings och planeringspolitik som kan ersätta den personliga drivkraften. Det är därför jag ställer mig mycket tvekande till om den nya metoden att omfördela bidrag - tillväxtavtalen - kommer att ha någon nämnvärd påverkan på tillväxt, företagande och därmed jobbskapande. Det positiva med tillväxtavtalen är de processer som föregått utarbetandet av avtalen. De diskussioner som har förts inom det s.k. partnerskapet har ju haft till syfte att försöka peka på vilka faktorer som leder till utveckling inom just den här regionen. Det är alltid bra att försöka identifiera vilka medel och strategier som leder fram till företagande och tillväxt. Förhoppningen är att ett ökat samarbete mellan politiker, myndigheter och näringsliv ska effektivisera den statliga resurstilldelningen och leda till fler jobb. Men risken med dessa politikerstyrda tillväxtavtal är att det blir negativt för tillväxten genom att politiken blir för ensidig och hämmar mångfalden och variationen i näringslivet. För att tillväxten ska blomstra är det viktigt med en konkurrens på lika villkor. En av de stora bristerna i utarbetandet av tillväxtavtalen är just bristen på deltagande från det privata näringslivet, alltså själva grunden för nya och växande företag. Vidare har kvinnorepresentationen varit låg. Det innebär de facto att underlaget för avtalet framför allt blir och är en produkt av politiker, handläggare på länsstyrelser och kommuner och andra tjänstemän. Det kommer att innebära snedvridningar där vissa intressen i just den regionen gynnas, såsom vissa branscher och därmed vissa företag. Därmed har man ingenting vunnit. Vi vet med utomordentligt stor säkerhet att bidrag och stöd hämmar mångfalden och sätter konkurrensen ur spel. De utvärderingar som har gjorts pekar också på att stödsystemen tenderar att bevara gamla strukturer, och stöden motverkar därmed nyskapande och konkurrens på lika villkor. Tillväxtavtalen blir därmed inget annat än ett sätt att omfördela bidrag. Den nuvarande regionalpolitiken har uppenbarligen misslyckats. Flyttlassen har blivit fler, och många regioner upplever i dag en befolkningsminskning som är fullt i klass med utflyttningen under 50 och 60 talen. Men innan någon regionalpolitik värd namnet kan börja diskuteras måste de värsta hindren för en regional utveckling undanröjas. När regeringen lockar med tillväxtavtal och bidrag hit och dit, borde regeringen i stället undra över hur det är med företagarklimatet, om det är bra regionalpolitik att höja dieselskatter, ställa sig frågan om kärnkraftsavveckling och höga energiskatter gynnar den regionala konkurrenskraften. Det rimliga, om regeringen skänker de mest utsatta regionerna i Sverige en tanke, är ju att man inte höjer skatten på diesel utan sänker skatten på diesel, vidare att man avstår från att lägga ned väl fungerande kärnkraftverk och sänker skatten på energi. Då har regeringen tagit de svagaste regionernas problem på fullaste allvar. Fru talman! En framtidens regionalpolitik måste ha sin utgångspunkt i de förutsättningar som de olika regionerna har. Med minskad politisk styrning och detaljreglering kan det lokala kunnandet bättre tas till vara. Det bästa sättet att underlätta en utveckling i denna riktning är att förstärka regionernas konkurrenskraft. Det görs bäst genom en politik som baseras på en genuin förståelse för företagandets villkor. Målet för regionalpolitiken bör därför vara att skapa förutsättningar för olika regioners, företags och människors möjligheter till utveckling. Genom att bygga ut IT-infrastrukturen, förbättra och bygga ut vägnätet, inte lägga ned väl fungerande kärnkraftverk och förbättra villkoren för företagandet har vi lagt grunden för en tillväxt i hela Sverige. Då behövs inga politikerstyrda tillväxtavtal.

Fru talman! Det är visst bekymmer med anläggningen, men jag hör att det hörs ut i kammaren nu. Jag vill börja med att yrka bifall till reservationen i betänkandet. Tillväxtavtalen är ännu så länge inte helt färdiga avtal som har undertecknats, kommit i gång och fungerar. Den lägesrapport vi behandlar skrevs och lämnades faktiskt över innan det första förslaget till avtal presenterades av de olika regionerna för regeringen. Det är en enligt mitt tycke ganska tidigt framlagd lägesrapport. Nu förhandlas det. Nu arbetas det vidare med dem. Avsikten är att avtal ska tecknas i mitten på november och att det ska komma i gång vid årsskiftet. Vi kristdemokrater är inte tveksamma till processen, men väl till den effekt de regionala utvecklingsavtalen kan ha ute i länen. Processen har varit nyttig. I mitt eget hemlän ser jag, i motsats till det Ola Sundell påstod, hur även små företag och företagandet inom det stora partnerskapet har deltagit mycket aktivt i skapandet av det förslag som kommer från oss i Kronoberg. Ett bekymmer i det sammanhanget var den mycket luddiga grund som departementet gav när det gäller reglerna och hur man skulle utforma avtalen. Det löste sig efterhand. Så småningom kom det också fram en del förslag om regelförändringar. Det mest positiva med tillväxtavtalen är kanske att de medför en hel del regelförändringar - nödvändiga sådana - för näringslivets funktion ute i länen. Oavsett om tillväxtavtalen kommer att fungera bra eller dåligt behövs dessa regelförändringar. Det är kanske det som är det viktigaste. Regeringen borde genomföra dels de här föreslagna regelförändringarna, dels de förändringar Småföretagsdelegationen föreslagit. Näringspolitiken bör syfta till att lägga förhållanden till rätta, så att näringslivet kan fungera på bästa möjliga sätt, och inte till att skapa sysselsättning. Här är det just de regelförändringar som Småföretagsdelegationen föreslår som vi ser som väldigt viktiga. I vår näringspolitiska motion i samband med budgetpropositionen skriver vi om detta. De borde genomföras fullt ut. En annan sak som vi anser att det är väldigt viktig att man nu genomför är öppnandet av marknaden för hemnära tjänster. Det skulle betyda väldigt mycket för sysselsättningen också ute i regionerna. En annan fråga som har kommit upp i samband med behandlingen av det avtal som det nu förhandlas om är frågan om jämställdheten. Det har klagats på att köns eller jämställdhetsperspektivet inte är tydligt nog. Det vill vi verkligen instämma i. I reservationen, som vi ställer oss bakom, skriver vi att det är viktigt att det företas åtgärder för att främja kvinnors företagande och att man stärker etableringsfriheten i den offentliga sektorn. Det är väldigt viktigt att detta kommer fram och att det blir gjort i samband med tillväxtavtalen. Vi är positiva till processen, och vi ser gärna att den lyckas. Vi ser också hur regeringen kraftsamlar, om jag så får säga. Vi märker att det på många ställen i det regionalpolitiska avsnittet i budgetpropositionen talas om att de bidragsformer som ligger inom ramen för tillväxtavtalet ska prioriteras. När jag läste propositionen undrade jag nästan om regeringen tror på sitt eget tillväxtavtal, eftersom man såvitt jag kan förstå så kraftigt destinerar pengar till genomförandet av tillväxtavtalen. Jag ifrågasätter om de vanliga regionalpolitiska åtgärderna får pengar nog - t.ex. åtgärderna för kvinnligt småföretagande. Det är en aspekt på det hela som vi måste ha ögonen på ute i länen. Ola Sundell nämnde infrastrukturen. Det har nämnts att den är viktig. Javisst, den är en väldigt viktig förutsättning för att det regionala näringslivet ska fungera. I den debatt som har blossat upp om regionalpolitiken talar man om detta, men man skjuter kanske lite över målet. Man talar om den stora regionalpolitiken i stället för om den lilla. Låt oss hoppas att det lyckas. Tro bara inte för mycket på tillväxtavtalen! Tack för ordet.

Fru talman! Tillväxtavtal - ett avtal om tillväxt. Visst låter det bra! Så här sammanfattas det i vårt eget betänkande: "Utskottet föreslår att regeringens skrivelse med lägesrapport angående de regionala tillväxtavtalen läggs till handlingarna utan ytterligare åtgärd." Egentligen skulle man kunna sätta punkt här. Jag fortsätter dock: "I en reservation anförs att det är tveksamt om de regionala tillväxtavtalen kan spela den roll för regional utveckling som regeringen förväntar sig." Detta är egentligen situationen i ett nötskal. Det är politiker och tjänstemän som talar med varandra om hur de pengar som redan finns i systemet ska omfördelas. Arbetet med tillväxtavtalen fortsätter. Visst finns det positiva inslag i detta. Det är bra att man börjar prata med varandra politiker, tjänstemän och företagare emellan. Det är bra att man pratar med varandra på olika nivåer inom statsapparaten, så att man vet var bidragen betalas ut och vad som egentligen händer med dem, men det finns uppenbara brister i detta system. Det gäller bl.a. näringslivets medverkan. Det är bra att man har tagit med företag, men många fler aktiva företagare som verkligen vet hur det fungerar ute borde ha varit med. Ur jämställdhetssynpunkt är det inte heller riktigt tillfredsställande. Ett sådant arbete måste naturligtvis gynna båda könen. Jag har i dag tagit med mig ett litet klipp jag råkade ha på mitt skrivbord. Där står det: "Bara män med makt planerar för framtiden." Det är klippt ur Kommun-Aktuellt. Det står så här: "- Alldeles för få kvinnor har varit med, högst en fjärdedel, uppskattar IngMarie Persson på NUTEK:s nationella resurscentrum för kvinnor, som följt arbetet." Risken är naturligtvis stor att man konserverar gamla könsrollsmönster och gammalt tänkande när man inte tar med kvinnor i den utsträckning man borde göra. Nya grupper måste också till. Samma dam fortsätter så här: "Risken är stor att det saknas nytänkande när det är samma aktörer som vanligt som är med. Vill man ha tillväxt måste man släppa fram även andra grupper med nya idéer." Det är alldeles utmärkt, tycker jag. Långsiktigheten måste också förbättras i detta arbete. Vi förutsätter också att regeringen i det fortsatta arbetet med dessa tillväxtavtal överväger hur just jämställdhetssynpunkterna bättre ska kunna tillgodoses. Andra viktiga åtgärder för att främja kvinnors företagande är att stärka etableringsfriheten i den offentliga sektorn och att se till att upphandling av kommunal verksamhet verkligen sker i konkurrens och att uppmuntra avknoppningar t.ex. av offentlig verksamhet och öppna, som vi hörde tidigare, marknaden för hemnära tjänster. Riksdagen, tycker vi, bör ställa sig bakom vad vi här har talat om. Fru talman! För att inte förlänga debatten alltför mycket - många har sagt det jag redan har sagt - vill jag bara yrka bifall till reservationen.

Fru talman! Låt mig först få yrka bifall till hemställan i näringsutskottets betänkande NU5 om en lägesrapport angående de regionala tillväxtavtalen i dess helhet och avslag på reservationen. Det är av avgörande betydelse för näringspolitiken att man utifrån de regionala förutsättningarna stimulerar en hållbar ekonomisk tillväxt som bidrar till att fler företag kan växa. Därmed får vi också en ökad sysselsättning för både kvinnor och män. Det är klart att det endast är genom en fortsatt god ekonomisk utveckling som vi kan skapa drägliga levnadsvillkor i hela landet. För att vi ska kunna få en långsiktig, uthållig tillväxt krävs också goda villkor för företagande och entreprenörskap. Det gäller också över hela landet. Det här gäller i högsta grad den övergripande näringspolitiken. En hel del åtgärder är vidtagna. Mycket har aviserats, och utredningar är på gång. Vi vet att detta kommer att diskuteras i denna kammare i ett annat sammanhang. Fru talman! I dag har vi att ta ställning till en lägesrapport, en skrivelse från regeringen med anledning av läget när det gäller de regionala tillväxtavtalen. Fru talman! Det kanske viktigaste är att arbetet också görs lokalt och regionalt av engagerade människor, av företagare, av anställda, av organisationer och självklart av både kvinnor och män. Vi vet att näringslivet har deltagit i olika stor utsträckning i olika län i landet. På sina håll är det bra. På andra håll är det dåligt. Det är samma sak med jämställdhetsarbetet; och det påpekar vi. I en del fall har länsstyrelsen kanske tagit ett alldeles för stort ansvar; man har inte dragit in andra i arbetet. Det handlar om en del av det fortsatta utvecklingsarbetet av partnerskapen. Man ska naturligtvis själv besluta vilka man ska samarbeta med. Men vi måste också kunna ge riktlinjer. Jämställdhetsarbetet har tagits upp vid flera tillfällen. Bl.a. har Mona Sahlin svarat på frågor i kammaren om detta. Hon har också sagt att detta självfallet är viktigt och att man måste följa det här. Om man inte uppfyller de krav som är nödvändiga när det gäller jämställdhetsarbetet ska åtgärder naturligtvis vidtas. Dessa tillväxtavtal är ett nytt bärande instrument i näringspolitiken. Denna slutsats kan man lätt dra när man ser det stora intresse som tillväxtavtalen har tilldragit sig. Det är inte något län som har sagt att det inte ska jobba med att försöka samordna tillgängliga resurser, inrikta åtgärder på att öka tillväxt och sysselsättning, se över effektiviteten och inventera respektive regions förutsättningar och utvecklingsmöjligheter. De mångas medverkan är självfallet mycket viktig för att det här ska kunna fungera. Att partnerskapen innehåller en rättvis fördelning, att jämställdheten ska genomsyra all verksamhet och att det finns en bra dialog som också inkluderar arbetsmarknadens parter är för oss socialdemokrater en självklarhet. Däremot måste man kunna ta till vara och se över de olika förutsättningar som finns i olika län i regionen. Regionens specialiteter och möjligheter ska också kunna lyftas fram. Fru talman! Samtliga län i hela landet lägger ned ett omfattande arbete och har en framtidstro på en fortsatt utveckling och ett rundare samhälle när det gäller diskussioner och när det gäller att bli effektivare och hitta nycklar. Trots det tycker man i en reservation från m, kd och fp att det är tveksamt om de regionala tillväxtavtalen kan spela den roll för regional utveckling som regeringen förväntar sig. Det finns dock en positiv nyansskillnad i förhållande till vad Moderaterna har sagt vid tidigare behandling. Då har man definitivt sagt nej med motiveringen att Sverige inte behöver någon generell stimulanspolitik. Selektiva lösningar, bidragspolitik och detaljreglering av näringslivet är ingenting som man ska jobba med. Då är min fråga till Moderaterna: Tror inte Moderaterna på samordning, att det är av godo att man utnyttjar resurserna effektivare och att man så lokalt och regionalt som möjligt också är med och försöker hitta åtgärder? Det är glädjande att det finns en klar skillnad mellan Harald Bergströms och Ola Sundells resonemang. Jag kan därmed inte förstå varför Harald Bergström inte ansluter sig till majoriteten. Varför har man från kd:s håll skrivit under den här reservationen? I den utvärdering som NUTEK har genomfört beträffande arbetet med tillväxtavtalen har verket gett underlag för en bedömning att de redovisade avtalsförslagen ger goda förhoppningar om en mer gynnsam regionalekonomisk utveckling i landet. Det här är en modell som innebär en riktning mot ett mer lokalt inflytande. Om något i processen med framtagandet av tillväxtavtalen inte skulle visa sig fungera tillräckligt effektivt måste det naturligtvis finnas möjligheter till korrigeringar för framtiden. Det här är en ny verksamhet som startar. Det är ett nytt sätt att jobba. Det här är inte stöpt i en form som innebär att det ska vara så här i tid och evighet. Det här är ytterligare ett instrument för att en regionalpolitik ska bli bättre. Fru talman! Det vi nu har att ta ställning till är alltså en skrivelse, en lägesrapport angående de regionala tillväxtavtalen. För oss socialdemokrater är det positivt med det engagemang som tillväxtavtalen har bidragit till. Det är en klar vitalisering av regionalt utvecklingsarbete. Det återstår naturligtvis mycket arbete. Själva utvecklingsarbetet får och kan aldrig avstanna. Det hitintills redovisade arbetet ger dock förhoppningar om en mer gynnsam regionalekonomisk utveckling i landet. Det ser vi socialdemokrater, fru talman, som en viktig anledning till att fortsätta med detta arbete och uppmuntra till samarbete i stället för att göra tvärtom.

Fru talman! Sylvia Lindgren ställde en fråga i sitt anförande. Den ämnar jag besvara omedelbart. Den gällde vår negativism gentemot samtalsgrupper och treårsplaner. I mitt anförande fimpade jag inte samtalsgrupperna fullständigt. Jag visade på hur verkligheten ser ut i dag med människor som flyttar ut netto varje dag, varje vecka, hela året. Visst är det gulligt med samtalsgrupper. Men om Sylvia Lindgren frågar företagare får hon veta att de i det här läget, när det gäller ett förbättrat konkurrensläge, inte i första hand är intresserade av samtalsgrupper. Långsiktigt är det okej, men i första hand handlar det om sänkta skatter. Hur är det med energiskatterna? Hur är det med dieselskatterna? De ser till de konkreta åtgärderna, som de får effekter av när det gäller deras egen verksamhet. Alla de förslag som kommer från er i budgetpropositionen - höjd dieselskatt, höjda energiskatter osv. - försämrar just konkurrenskraften. Det gäller inte bara företagen i den här delen av landet - främst skogsindustrin - utan även familjerna. Jag ska ge ett exempel. Där jag bor går det åt dubbelt så många kilowattimmar för att värma upp en villa än det gör i de södra delarna av Sverige. Om man då höjer skatten på energin är det självklart att det blir mycket dyrare. På samma sätt är det när det gäller skogsnäringen. Den är oerhört energikrävande, inte bara vid produktionen av papper utan även när det gäller transporten av råvaran till fabriken. Höjer man kostnaderna för diesel försämrar man även konkurrenskraften i den delen. Det är därför som jag säger: Okej, samtalsgrupper och tillväxtavtal i all ära men se till verkligheten när ni lägger era förslag! Min fråga är: Kommer tillväxtavtalen i den här delen att kompensera för den negativa effekten av exempelvis höjd dieselskatt?

Fru talman! Jag tror att Ola Sundell vet vad det är för punkt vi just nu diskuterar - en skrivelse, en lägesrapport, om just tillväxtavtalen. Den övergripande näringspolitiska debatten hör hemma i ett annat forum. I betänkandet finns ändå en rad exempel på saker som har gjorts för att förbättra för företagandet. Det gäller då regelsystem, skattefrågor, utbildningsfrågor m.m. Dessutom har en rad åtgärder aviserats, och förslag till åtgärder kommer även i särpropositioner under det här verksamhetsåret. Det är kanske så, Ola Sundell, att man när du och jag är ute och träffar företagare ställer lite olika krav; jag vet inte. När jag träffar företagare är det inte så mycket skatter som det resoneras om. Däremot handlar det om kompetent personal och om utbildning och utveckling på det området. När det gäller tillväxtavtalen är det inte fråga om att här se gulliga samtalsgrupper - i så fall har Ola Sundell helt klart missuppfattat tillväxtavtalen. Här finns en möjlighet att ge förebilder och att utbyta erfarenheter och information - att se att man hittar nya roller. Det är fråga om en process. Den har dragits i gång för att effektivisera på ett bättre sätt och för att ta till vara de förutsättningar och möjligheter som finns. Därför är det viktigt att understryka att det här arbetet ska fortsätta och, naturligtvis, fortlöpande förbättras. Men ställ inte detta i relation till att alla problem kan lösas när det gäller regionalpolitiken och näringspolitiken, för så är det inte!
Fru talman! Det var välgörande att höra att tillväxtavtalen inte nämnvärt kommer att förbättra rådande läge. Då instämmer man de facto i det resonemang som vi har fört: att detta till viss del har en inverkan. Det är alltså inte fråga om någon avgörande omfattning. Det är just därför som vi har kritiserat tillväxtavtalen. Tro inte att detta är en frälsarlära! I någon del - det tror också vi - kommer läget att förbättras. Jag avser då utnyttjandet av befintliga bidrag osv. Konkurrensläget för det enskilda företaget i den här delen av landet kommer dock inte vare sig kortsiktigt eller på medellång sikt att nämnvärt förbättras ifall man samtidigt höjer skatter och låter bli att genomföra förändringar när det gäller regler, arbetsrätt o.d. Man måste se till helheten! Det är därför som vi kritiserat detta. Också jag vet att det är fråga om en skrivelse. Men kom inte med påpekandet och argumentet att detta är en frälsarlära, för så är det inte!
Fru talman! Det är positivt att man ändå inte, som man gjorde vid tidigare tillfälle, yrkar avslag vad gäller tillväxtavtalen. Det är också positivt att man ser detta på det sättet att det kan vara en viktig del just för den egna regionen och att man hittar olika delar. Det är just det som är meningen. Meningen är nämligen just att kunna effektivisera och ta till vara resurser på ett helt annat sätt. Det gäller inte bara företagandet utan också de anställda, jämställdhetsaspekterna och kulturlivet. En rad olika ingredienser hänger naturligtvis med när vi pratar om tillväxt, även ekonomisk tillväxt, i de olika regionerna. Därför gäller det också att på ett bättre sätt än tidigare hitta instrument för att kunna få en mera positiv utveckling. Inte minst handlar det då också om våra strukturfonder och samarbetet visavi den möjlighet på Europanivå som nu ges.

Fru talman! Sylvia Lindgren, jag känner nog betydligt mera frändskap med Ola Sundell, Eva Flyborg och gruppen reservanter än jag känner med anslaget och tonläget i betänkandet. Ett tillväxtavtal kan vara aldrig så väl formulerat men det får inte den genomslagskraft som det skulle kunna få om den grundläggande näringspolitiken gick samma väg. Det är egentligen där som vi känner tveksamhet och undran inför hur det här kommer att slå. Processen med tillväxtavtalen är väldigt bra men Ola Sundell och jag har lite olika syn på detta, lite olika erfarenhet. Jag har sett hur näringslivet hemma i Kronoberg efter rätt mycket inledande bekymmer ändå kom till enighet. Man fick fram ett avtal. Men kommer effekten att bli den som man så gärna önskar när, som tidigare har anförts här, andra åtgärder går i motsatt riktning? Även för oss i Kronoberg handlar det t.ex. om många mils transporter. Länet är ett skogslän. Vi har inte allting inpå knutarna. De regler som Småföretagsdelegationen föreslagit borde således vara med när det gäller de grundläggande förutsättningarna även för tillväxtavtalen.

Fru talman! I mitt tidigare inlägg spann jag just på den skiljaktighet som jag såg mellan Ola och Harald när det gäller olika erfarenheter från respektive hemlän av hur man jobbar med tillväxtavtalen. Det är lite grann det som är knuten också i detta. De kan inte alltid se likadana ut. Jag skäller i mångt och mycket i min region, Stockholms län, på - som jag tycker - att man alldeles för lite har använt sig av arbetsmarknadens parter. Det lägger jag fram i fråga om olika system. På ett annat ställe har man gjort det på ett bättre sätt, och då finns det ju positiva delar i det. Harald tog upp jämställdheten. Den saken har vi i majoriteten skrivit in oerhört hårt. Även Mona Sahlin har gjort uttalanden om detta. Inte heller där förekommer det några meningsskiljaktigheter. Därför tyckte jag att det var lite märkligt med reservationen. Det står där: "Systemet med tillväxtavtal har ännu inte funnit sina former." Nej, hur skulle det kunna ha gjort det?

Fru talman och ni åhörare! Först yrkar jag bifall till utskottets hemställan i betänkandet Lägesrapport angående de regionala tillväxtavtalen. Redan nu vill jag säga att vad jag kommer att diskutera i mitt anförande är just denna lägesrapport. I dag fattar vi inte beslut om huruvida vi ska ha tillväxtavtal eller inte. Den diskussionen har ju redan varit och de besluten är redan fattade. Jag är glad över att det på ett så här tidigt stadium har kommit en lägesrapport om hur tillväxtavtalsarbetet går till. Beslutet om att göra tillväxtavtal fattades redan 1998. Vänsterpartiet var stor tillskyndare av att ha dessa tillväxtavtal. Det man bl.a. sade var att avtalen ska utarbetas i breda partnerskap. Program och åtgärder ska grundas på kvinnors och mäns lika möjligheter. I programmet ska också framgå hur det påverkar omställning till ekologisk hållbarhet, skyddet av miljön och en effektiv användning av jordens resurser. De regionala partnerskapen i länen utgör en plattform för arbetet med tillväxtavtalen. Kommuner, landsting och näringsliv ska delta, liksom statligt finansierade organ som har regional organisation samt högskolor och universitet. Andra parter i tillväxtavtalen är stiftelser, kulturlivet och lokala utvecklingsgrupper. Dessutom bör en jämn könsfördelning eftersträvas i partnerskapet. Det är dessa saker som lägesrapporten beskriver och analyserar, hur det har gått till och hur det ser ut i dagens läge i den här processen. Breda partnerskap ger ett ökat lokalt inflytande. Den viktigaste resursen för inflytande och tillväxt i en by, stad, region eller ett helt land är dess egen befolkning. Människor som finns i en by, en organisation, stor eller liten, män och kvinnor, invandrare och byautvecklingsgrupper måste tillsammans med offentliga aktörer delta i arbetet med tillväxtavtalen. Det är viktigt att följa detta arbete mycket noga. Tillväxtavtalsarbetet ska också gå ut på att givna resurser ska utnyttjas effektivare. Det har visat att det behövs regelförändringar som gör det lättare att samarbeta och samla de ekonomiska resurserna mellan olika sektorer i samhällslivet. Tillväxt skapas av att samla resurser och av att alla i landet, regionen och lokalt drar åt samma håll. Tyvärr finns det regler och författningar som hindrar detta samarbete för tillväxt. Det är bra att regeringen ser över och förändrar de regler som försvårar samarbete och samordning mellan t.ex. EU medel, andra offentliga medel och privata medel. Tillväxtavtalen ska gynna båda könen. Av budgetpropositionen och de utvärderingar som är gjorda framgår det att detta arbete måste förbättras. Kvinnors delaktighet i partnerskapen måste öka. En ökning av kvinnligt företagande intar en självklar roll i tillväxtpolitiken. Det är en angelägen uppgift inom näringspolitiken att identifiera vilka omständigheter som utgör ett hinder för kvinnors deltagande. Generellt gäller att mainstreaming bör prägla de näringspolitiska insatserna för att främja tillkomst av nya företag och tillväxt av befintliga företag. För välfärd, trygghet och tillväxt är det viktigt med tillgång till välutbildad arbetskraft, en god infrastruktur och goda utbildningsmöjligheter och en offensiv politik i hela Sverige. Tillväxten i Sverige ökar och arbetslösheten minskar. Men tyvärr sker inte det i hela Sverige. Den regionala obalansen ökar. Tillväxt skapas av människor och deras arbete. Hur ska man få tillväxt i regioner och kommuner som akut hotas av avfolkning? Den stora befolkningsomflyttning som nu äger rum, som faktiskt i siffror räknat är mycket större än på 60 och 70-talen, måste stoppas genom att staten aktivt skapar möjligheter för människor att leva, få vård och omsorg. De ska kunna utbilda sig och arbeta och ha tillgång till ett rikt kulturliv i hela Sverige. Arbetet och processen med tillväxtavtalen måste utvecklas och fortsätta.

Fru talman! Jag ska i korthet beröra några synpunkter på just tillväxtavtalen. Som det har påpekats ska regionalpolitiken och näringspolitiken behandlas vid ett senare tillfälle. När det gäller tillväxtavtalen finns förutsättningar för positiva resultat, inte minst, vilket också framhållits här tidigare, genom den process som pågår och det arbete som har bedrivits ute i alla län. Företagare, organisationer och offentliga organ har kommit samman mer än tidigare. Det är bra. Jag har personligen erfarenhet av detta arbete sedan februari 1997. Man kan inte heller, enligt vår mening, förkasta den här metoden innan den har prövats fullt ut. Det ställer vi från Centerpartiet inte upp på. Däremot menar vi att det finns en övertro på tillväxtavtalen när det gäller tillgången på nya pengar. Såvitt jag har kunnat utläsa har det inte avsatts nya pengar i budgeten för företagsutveckling exempelvis inom tillväxtavtalens ram. Det kan möjligen vara omfördelningar från tidigare medel till regionalpolitiken. Fru talman! När det gäller den viktiga arbetsprocessen med tillväxtavtalen har vi från Centerpartiet påtalat det mycket otillfredsställande faktum att bara 20-25 % kvinnor har varit delaktiga i det här arbetet. Det är inte bra. Vårt kvinnoförbund har genom en stor undersökning hos samtliga länsstyrelser fått fram dessa fakta. Eva Flyborg hänvisade också till en rubrik som jag kände igen från ett pressmeddelande. Verkligheten är ju den att kvinnliga företagare under många år har stått för en stor del av nyföretagandet, som också har varit framgångsrikt. Det har varit ett företagande som haft en god spridning över hela landet på både små och stora orter. De kvinnliga företagarna har också varit uthålliga. Statistiken visar att företag startade av kvinnor inte går i konkurs i samma omfattning som övriga företag. Fru talman! Från Centerpartiets sida förutsätter vi nu att fler kvinnor ska ges möjlighet att delta i det fortsatta arbetet med tillväxtavtalen, i utvärdering och uppföljning. Detta ska gälla hela landet. I det sammanhanget måste också betonas hur viktigt det är att regelverket för småföretagarstödet ändras så att inte typiska kvinnoföretag inom exempelvis handel och tjänstesektor utestängs från möjligheten att söka småföretagarstöden, vilket har varit fallet den senaste tiden. Enklare regler är viktigt även inom det här området. Fru talman! Jag yrkar bifall till hemställan i föreliggande betänkande.

Fru talman! Jag välkomnar tillväxtavtalens ansats till helhetsperspektiv och ansträngningar att föra ned besluten till så lokal nivå som möjligt. Jag tror att det här är rätt väg att gå vidare på. I de flesta fall tycker jag att de länsvisa diskussionerna dessutom skulle föras ned på kommunnivå och på by eller gemenskapsnivå. Ju närmare människorna man kommer, ju fler som deltar i utformningen av den gemensamma framtiden, desto bättre och robustare blir resultatet. Jag ser fram emot den här utvecklingen och tror att den kan ge en hel del. Några områden finns det dock anledning att kommentera särskilt. Det är förhållandena som gäller jämställdhet, kultur och miljö. Eftersom jag låg på lasarettet när det skulle motioneras om detta gjorde Ewa Larsson det i mitt ställe, Därför ska hon prata lite om kultur och jämställdhet i avtalen. Jag tänkte i stället koncentrera mig på behandlingen av miljöfrågan i länen. I regeringens riktlinjer för tillväxtavtalen anges att avtalen ska främja en ekologiskt hållbar utveckling. Man har inte närmare angivit hur ekologisk hållbarhet ska definieras. Men en definition av ekologiskt hållbar utveckling är gjord av regeringen i ett annat sammanhang. Det finns t.ex. på regeringens hemsida Dessutom har Miljövårdsberedningen i sitt betänkande satt upp några gröna nyckeltal i syfte att kunna utvärdera om regeringens arbete leder till ett ekologiskt hållbart samhälle. Så finns de 15 nationella miljömålen. Det är i få av tillväxtavtalen som det finns definierat vad som menas med ekologiskt hållbar utveckling. Det är svårt att få en samlad bild av vad man vill åstadkomma. Den tydliga behovsanalysen saknas i de flesta fall. Det är en kombination av att inte veta vad man menar med ekologiskt hållbar utveckling, en dålig behovsanalys och att man inte vet vilka aktörer som har deltagit för att bidra med kunskap om ekologiskt hållbar utveckling. Alla avtal, utom ett, har beskrivit åtgärder i syfte att främja ekologiskt hållbar utveckling. Inriktningen på åtgärderna varierar från att helt och hållet satsa på en god, fysisk miljö i syfte att attrahera individer och företag till att helt och hållet satsa på export av miljöteknik till Baltikum. Mängden åtgärder varierar också stort. I endast ett av avtalen anges mätbara mål för de åtgärder som avser ekologiskt hållbar utveckling. I några avtal anges att vid urval av projekt i nästa skede kommer man att välja dem som främjar ekologiskt hållbar utveckling. I stort sett inget avtal tar upp de miljöproblem som finns i regionen och visar på vilken inverkan avtalet har på situationen. Det går inte av åtgärdsförslagen att bedöma om de är de för regionen viktiga problemen inom ekologisk hållbarhet som man har tagit tag i. I ett fall har man sagt att miljösituationen inte får förvärras. I inget av avtalen framgår det att man på något sätt arbetat med strategiska miljöbedömningar eller på något annat sätt bedömt miljökonsekvenser. Strategiska miljöbedömningar eller miljökonsekvensbeskrivningar har inte tillämpats i ett enda fall. De finns varken nämnda eller refererade som en möjlighet i arbetet med tillväxtavtalen. Som helhet saknas en medveten systematik avseende ekologiskt hållbar utveckling i avtalen. Potentialen att främja ekologiskt hållbar utveckling i de av avtalen föreslagna åtgärderna blir ofta hängande i luften eftersom åtgärderna som helhet är allmänt hållna. De regionala tillväxtavtalen kan både missgynna och främja ekologiskt hållbar utveckling. Om den sammantagna effekten av varje regions åtgärdspaket främjar ekologiskt hållbar utveckling går inte att bedöma med avtalen som underlag. Det finns mycket att vinna genom att förbättra processen. Forskning om beslutsprocesser visar att den påverkan olika aktörer har på innehållet i en beslutsprocess beror på när i processen de engageras och med vilka mandat. Man vet också att representanter för miljösidan engageras i ett för sent skede då de reella besluten redan lagts fast. Miljöföreträdare har varit med men inte i realiteten getts möjligheter att påverka och delta i dialogen på lika villkor. Forskningen visar också att man i vissa fall på miljöhål inte vill delta i de tidiga skedena för att ha frihet i de senare skedena att slippa känna sig som gisslan. Kombinationen av regional utveckling och ekologiskt hållbar utveckling ställer krav på att aktörer ska samarbeta som aldrig förut har samarbetat eller talat med varandra på lika villkor. På det sättet är tillväxtavtalen ett experimentfält. Att skapa nya samarbetsmönster tar tid. Skilda språkbruk och världsbilder ska mötas och mätas med varandra för att skapa en ny utveckling. Som helhet finns ändå en stor mängd åtgärder i syfte att främja ekologiskt hållbar utveckling samlade i avtalen. Det är ett kunskapskapital att ösa ur. Men det som saknas är en medveten strategi för hur jobbet ska göras. Ekologiskt hållbar utveckling i de svenska tillväxtavtalen ges några rekommendationer till hur man skulle kunna göra förbättringar. Hon säger följande: Definiera - ge ekologisk hållbarhet ett innehåll som underlag för prioritering av åtgärder. Genomför en behovsanalys när det gäller ekologiskt hållbar utveckling och situationen i regionen. Ange vilka aktörer som deltagit med syfte att bidra till ekologisk utveckling. Säkra dem en plats i de tidiga skedena av processerna. Tillämpa strategiska miljöbedömningar både på processen och i analysfasen. Pröva potentialen i alla åtgärder, och bedöm relevansen av potentialen i åtgärderna för regionen. Jag menar att det finns en fruktbar väg till strategisk analys för tillväxtavtalen och för regional utveckling. Jag har utvecklat detta mer i en motion. Det finns mycket som behöver göras. Jag hoppas att ansatserna framöver blir mer målmedvetna och därför mer lyckosamma för att få med en ekologiskt hållbar utveckling även i tillväxtavtalen.

Fru talman! Som Ingegerd Saarinen sade kan tillväxt också benämnas regional resursmobilisering kopplad till gröna nyckeltal. Tillväxt vill vi väl alla ha, eller hur - åtminstone om vi ska tro vad som står i tidningarna? Men medge att ordet är extremt anonymt. Det säger egentligen noll och ingenting. Vad är det som ska växa till? Det är fritt fram för privata tolkningar. Därför är vi glada för att det finns synpunkter på skrivelsen som mera trycker på vad det är vi menar. Om vi kopplar gröna nyckeltal till jämställdhet, kan vi vara överens om att kvinnor inte är någon särart. Om vi kopplar in kulturen medför det att det som Harald Bergström pratade om, att definiera de grundläggande förutsättningarna, blir något annat än vad Miljöpartiet menar. 70-80 miljarder kronor strömmar årligen ut i Sveriges olika regioner. Medge att det är snuskigt mycket pengar. Av de pengarna ska 19 miljarder vara i tillväxtfrämjande syfte. Här borde det finnas stora möjligheter för att arbeta holistiskt, dvs. utifrån ett helhetstänkande samordna resurserna och hjälpa varje region att utveckla sin särart, sin specialitet. Nu visar utkasten till tillväxtavtalen att det är kvantitet som dominerar över kvalitet, att kopplingen mellan analys och handlingsprogram saknas och att infrastruktur i form av vägar, tåg, flygplats och hamnar har kommit att dominera. Flera har här talat om varför. Jag kan spä på och säga att kvinnor saknas till stor del i arbetsgrupperna. Det är ett konkret problem. Eller hur? Miljöpartiet ser positivt på intentionerna i de regionala tillväxtavtalen och att de bygger på samarbete och samverkan. Samarbete i sig betyder mer än konkurrens i ett konstruktivt och kreativt utvecklande. För att även kvinnors erfarenheter ska kunna tillvaratas krävs det självklart att snedfördelningen ur ett könsperspektiv ändras i tillväxtgrupperna. Det är bara att säga till dem: "Skäms!" De ser inte att de är alla av samma kön. De borde se att något saknas. Man skriver att processen med regionala tillväxtavtal medför att nya arbetssätt och organisationsformer prövas på alla nivåer, och det är självfallet positivt att arbetet har skett på ett nytt sätt. Men är det då verkligen nytt? Tja, resultatet visar att det verkar nygammalt. Vi anser att det är viktigt ur ett könsperspektiv att arbetetssättet organiseras på ett otraditionellt och icke patriarkaliskt sätt. Vi bör även sträva i högre grad än i dag efter att folkrörelsen och studieförbunden inlemmas i det här arbetet. Vi har nu ett unikt tillfälle att undersöka och studera vad det är som ska växa till. Är det bara vägar, hamnar, flygplatser och IT som räknas in i tillväxtsektorn? Eller ska vi försöka utvidga begreppet tillväxt? Tillväxt kan också ske inom den mänskliga och kulturella sfären. Fru talman! Kulturell tillväxt är ett måste i de lokala tillväxtavtalen, vilket också lyfts fram i betänkandet. Men det krävs en kulturell mobilisering över hela landet för att detta budskap ska tränga igenom. Kultursektorn måste vara med från början och ta del av de 19 miljarder kronor som finns öronmärkta för tillväxtfrämjande syften. Idéerna till kulturprojekt är många och självfallet lokalt varierande. Men för att stimulera er tankeverksamhet vill jag ge några konkreta exempel. Det finns regionala filmcentra som kan arbeta med egen filmproduktion tillsammans med barn och ungdomar. Det kan vara en motkraft till det kommersiella bildflödet. Musik och kulturskolorna utgör grunden för svensk musikexport och svensk musikindustri. Festivaler kan få en hel bygd att samarbeta och stärker självtilliten. Renovering av gamla byggnader kan bidra till att gammalt hantverkskunnande går i arv. Det gynnar detaljhandeln. Här måste man räkna in alla spin-offeffekter. När det gäller form och design är det bara fantasin som sätter gränser. Och betänk: Kultur är ett mycket sysselsättningsintensivt område. Mycket forskning är i dag gjord inom området kulturell tillväxt och dess betydelse för samhällets överlevnad och utveckling. Och i kväll, mina vänner, är det möte i Katrineholms bibliotek. Där kommer Kulturens betydelse för en stads överlevnad och attraktion att diskuteras. Det är de lokala kulturproducenterna som själva tagit initiativet till detta möte.

Fru talman! Jag har inget yrkande i anslutning till detta betänkande, men jag har väckt en motion om ädelmetallarbeten. Jag vill närmast avge en röstförklaring. Vi kristdemokrater ställer oss bakom betänkandet, men vi är betänksamma av ett skäl. När jag läste propositionen och kontaktade en hel del människor i branschen kom det fram en synpunkt och många undringar om hur detta skulle gestalta sig. Är det fråga om att införa en avgift för namnstämplar, en avgift som inte äger sin motsvarighet ute i Europa och när det gäller de varor som vi kommer att importera? Det är denna frågeställning som ligger bakom motionen. Det som vi kristdemokrater är rädda för är att det ska bli en kostnadsryggsäck också för ädelmetallhantverket såsom det har blivit inom lantbruket. Nu har vi fått försäkringar från regeringen att man bedömer att SWEDAC, som är den myndighet som ska registrera namnstämplarna och fastställa avgifter, anser att den avgift som finns i dag är tillfyllest för att finansiera tillsynen av att reglerna efterlevs. Det sägs att några intentioner att höja avgifterna för registrering av namnstämplarna inte finns. Det noterar vi naturligtvis med tillfredsställelse, och jag gör det särskilt som motionär i frågan. Men utskottet förutsätter också att avgiftssättningen hos SWEDAC följs upp på sedvanligt sätt. Det vill jag verkligen betona. Grunden för vår motion var att det inte ska bli någon kostnadsryggsäck, och jag vill ha detta noterat till protokollet utan att för den skull framställa något särskilt yrkande. När vi i vår motion talade om nickelallergier visste vi inte att det var nära förestående med en kontrollfunktion. Det är nu en överenskommelse träffad om denna, och den kommer att införas. Därför faller en del av det resonemang som vi hade i vår motion om detta. Alltså: Jag yrkar bifall till hemställan i det betänkande som ligger.

Fru talman! Riksdagen behandlar nu näringsutskottets betänkande nr 6 om handel med ädelmetallarbeten. Jag vill börja med att yrka bifall till utskottets hemställan. Precis som Harald Bergström sade är det ett enigt utskott som står bakom betänkandet. Harald Bergström behöver inte vara orolig för det som han skrev om i sin motion. Enligt EG-rätten ska det råda fri varurörlighet på den inre marknaden. Den svenska ädelmetallagstiftningen är inte i alla avseenden i överensstämmelse med EG-rätten. Kommissionen har anmärkt på vissa bestämmelser som strider just mot EG-fördragets bestämmelser om fri varurörlighet. Den svenska positionen har varit att förespråka frivilliga märkningssystem styrda av konsumenternas krav på märkning. Konsumentskyddsaspekten är i det här fallet dock inte tillräckligt bärande skäl för att vi ska kunna behålla de svenska höga finhaltskraven utan möjlighet att godta arbeten från andra medlemsländer. Kravet på finhaltsstämpling säkerställer att konsumenten på ett enkelt sätt ändå kan ta reda på halten ädel metall i ett arbete. De flesta länder i Europa har ett krav på tredjepartskontroll av ädelmetallarbeten. Vissa länder, t.ex. Sverige, har dessutom ett alternativt system för förstapartskontroll. Ur konsumentskyddssynpunkt är det just tredjepartskontrollen som är det väsentliga. Fru talman! För svenska namnstämplar gäller, som nämnts, ett krav på registrering. Harald Bergström begär i sin motion att Sverige i EU ska verka för att alla länder ska införa samma system. Här har vi socialdemokrater en annan mening just med hänsyn till EG-rätten. Att för ett ädelmetallarbete från ett annat land inom EES som har försetts med en tillfredsställande kontrollstämpel kräva ytterligare åtgärder för marknadstillträde i Sverige skulle strida mot EG-rättens principer om fri varurörlighet. För oss socialdemokrater är det självklart att en vara som lagligen saluförs i ett medlemsland utan hinder också ska kunna saluföras i andra medlemsländer. När det gäller lagstiftning för att motverka nickelallergi är den reglerad genom att medlemsstaterna inom kort måste införa författningar som är nödvändiga för att följa upp EU:s direktiv om begränsning av användning och utsläppande av vissa farliga ämnen och preparat. Fru talman! Jag menar att det är viktigt att vi inom EU gemensamt arbetar för gemensamma regler och direktiv för miljöns och konsumenternas bästa. Konsumentupplysning om regler och villkor blir allt viktigare i ett Europa med fri rörlighet för varor just för att konsumenterna ska kunna göra ett bra val.

Fru talman! Ett högt valdeltagande har ett demokratiskt egenvärde. Formuleringen är Folkstyrelsekommitténs i dess betänkande från 1987, då skilda valdagar utreddes förra gången. Efter omfattande studier kunde utredningen också slå fast att all internationell erfarenhet visar att valdeltagandet är lågt i kommunala val. Sverige är unikt med den gemensamma valdagen, men Sverige har också ett unikt högt valdeltagande i kommunalvalen. En rikspolitisk valrörelse gynnar det politiska samtalet på alla nivåer. Den ger väljaren information om hur partierna ställer sig till frågorna på skilda nivåer. Det finns ett starkt sakligt och ekonomiskt samband mellan kommunalpolitiken och rikspolitiken. De samtidiga valen ger väljaren möjlighet att vid ett och samma tillfälle bestämma om han eller hon vill hålla isär eller hålla ihop sina ställningstaganden. Också där är Sverige unikt. Inga internationella erfarenheter visar ett högt valdeltagande i renodlade kommunala val. Nyligen hölls kommunalval i Norge. För fjärde valet i rad sjönk valdeltagandet och var nu inte ens 60 %. För tolv år sedan var det närmare 70 %, vilket också är lågt jämfört med svenska kommunalval. Siffrorna visar ett kraftigt ökat ointresse för den norska kommunalpolitiken. Varför tror Per Lager tillsammans med Nils Fredrik Aurelius, Ingvar Svensson, Helena Bargholtz och Åsa Torstensson så bergfast på att det ska bli annorlunda i Sverige? Det finns skäl att upprepa Folkstyrelsekommitténs axiom: Ett högt valdeltagande har ett egenvärde. Är det en uppfattning som utskottsmajoriteten delar? Fru talman! Grundbulten i de borgerligas och Miljöpartiets argumentation är att skilda valdagar leder till att de lokala kommunala frågorna kommer att dominera de kommunvisa valrörelserna. Rikspolitiken ska bannlysas. Väljaren ska inte frestas av partilojaliteten att rösta likadant i kommunalvalet som han eller hon brukar rösta i riksdagsvalet. Sverige har ju haft skilda valdagar. Vilken roll spelade rikspolitiken på den tiden? Jo, därom kan jag ge besked, om herrn så vill, ty jag var med, som Runeberg diktar i Fänrik Stål. Mitt andra partiaktiva kommunalval var valet 1966. Jag tar hjälp av Gunnar Gunnarssons förnämliga Arbetarrörelsens krönika för att karakterisera den valrörelsen: "I kommunalvalet 1966 led socialdemokratin ett kraftigt bakslag. Den borgerliga oppositionen hade slutit borgfred i en del frågor och gick in för valsamverkan; i valkampanjen angrep de särskilt regeringen därför att den misslyckats att hejda inflationen, därför att den inte lyckats i sin bostadspolitik och för den aviserade jordbrukspolitiken, som väckte upprörd opposition bland lantbrukarnas organisationer." Inom parentes kan man säga att det inte är utan att man kan känna igen sig. Inflationsbekämpning, bostadspolitik och jordbrukspolitik dominerade alltså den valrörelsen. Man angrep regeringen på de här punkterna. Detta är ju inte precis frågor av lokal karaktär, om man så får säga. Varför tror majoriteten att detta inte ska upprepas? Kommer ni i riksdagsoppositionen verkligen att lägga ned opponerandet under dessa kommunala valrörelser? Förresten, fundera ett ögonblick på följande: Om vi nu haft skilda valdagar, hade de kommunala frågorna haft en chans att komma i debattfokus i ett tänkt kommunalval 1996? Tänk ett ögonblick på vilka frågor som dominerade debatten vid den tiden.

Är den valrörelsen verkligen den troliga utvecklingen vid skilda valdagar? Kommer inte medierna att kräva kommentarer av partiledarna? Har de lokala frågorna en reell chans? Jag tvivlar starkt på detta. Det gör också ledarskribenten i Svenska kommunförbundets tidning Kommun-Aktuellt. Han skriver så här om skilda valdagar: "Det skulle äntligen ge de kommunala frågorna en chans att komma i fokus, de lokala politikerna en chans att hamna i debattens centrum. En chans ja, men det kan lika gärna sluta med fiasko. Tyvärr handlar argumenten ofta mer om vilja än om vetenskap, mer om önsketänkande än om överlagd kalkyl." Begrunda: Argumenten handlar mer om vilja än om vetenskap, mer om önsketänkande än om överlagd kalkyl. Fru talman! Den pågående demokratiutredningen har i en forskningsrapport visat att mindre än en tredjedel av svenska folket anser att skilda valdagar är angelägna ur demokratisk synpunkt. Vidare tycker endast omkring 10 % att en sänkning av rösträttsåldern är en angelägen demokratifråga. Lika få anser att 4-procentsspärren vid riksdagsval bör sänkas. Nej, det är helt andra frågor som enligt denna rapport är demokratiangelägna. För mig som står bakom principen om att all offentlig makt i Sverige utgår från folket är det sorgligt att konstatera att drygt hälften av de tillfrågade i denna undersökning anser att det är mycket bra eller ganska bra att alltid överlåta politiska beslut i viktiga frågor till experter. En sådan utveckling vore ett steg bort från folkligt deltagande, ett hot mot den representativa demokratin. Lågt valdeltagande i kommunalvalen riskerar att minska de valdas legitimitet. Detta riskerar i sin tur att leda till ökade krav på expertstyre och därmed minskat folkstyre. Ser inte majoriteten den risken? I den frågan, expertstyre eller folkstyre, har vi som är aktiva politiker och partiarbetare det stora imperativet, den verkliga utmaningen, nämligen att vitalisera vardagsdemokratin. Människors deltagande i valen avgörs inte av olika mer eller mindre valtekniska frågor. Nej, det är politiken i sig, partiernas program och visioner, som avgör engagemanget. Möjligheten att påverka visionen, att påverka förslagen utifrån sin egen verklighet är avgörande för det politiska engagemanget. Den levande vitala demokratin kräver större aktivitet från många människor än vad enbart själva valhandlingen innebär. Arbete i partier, fackföreningar, folkrörelser är den levande demokratins innersta kärna, det som den tidigare ordföranden i KU, statsvetaren Hilding Johansson, kallade mellanvalsdemokrati. Där har vi vår stora uppgift - inte att öda tid på att utreda. Skilda valdagar är ett vanskligt projekt som riskerar att leda till lägre valdeltagande. Och det vill väl inte heller förespråkarna? Ett högt valdeltagande är ett demokratisk egenvärde! Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation 7 och avslag på hemställanspunkt 7. Under hemställanspunkt 6 föreslår majoriteten, alltså de borgerliga tillsammans med Miljöpartiet, att valdagen ska flyttas från tredje söndagen i september till någon gång på våren eller försommaren. Det främsta motivet för detta är en del tidsmässiga svårigheter som identifierats i anslutning till den nya budgetprocessen i riksdagen. Den frågan studeras för närvarande av Riksdagsutredningen, och det är enligt min mening fel att nu göra ett ställningstagande. Mot en flyttning av valdagen talar i övrigt flera andra skäl. När dagarna blir ljusare och ljummare är svenska folkets intressen riktade mot andra saker än valarbete och läsande av valbroschyrer. Därför riskerar vårval leda till lägre valdeltagande. Den invanda septembersöndagen har hittills medfört en lång serie val med rekordartat högt deltagande. Budgettekniska eller tidsmässiga frågor får inte äventyra detta. Jag yrkar bifall till reservation 6 och avslag på utskottets hemställan under punkt 6. Till några andra frågor i detta betänkande vill jag återkomma i samband med replikskiftena. Under övriga punkter yrkar jag bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Jag ska börja med att säga att frågan om valdagen kommer att tas upp av Kenneth Kvist i ett senare inlägg. Vi har där en gemensam reservation tillsammans med Socialdemokraterna. Jag ska ta upp ett par andra saker. Lindhagen, då socialdemokrat, senare medlem i det parti som i dag heter Vänsterpartiet. Motionen vägrades först remiss av talmannen, högermannen Swartling, men det ändrades av riksdagsmajoriteten. Dock avslogs, som vi vet, motionen. Sedan dess har republikkravet rests åtskilliga gånger i riksdagen, i regel av vårt parti, men inte helt utan stöd från annat håll. Såväl socialdemokrater som liberaler är som bekant principiella republikaner, dock inte om ett fasthållande vid denna demokratiska princip riskerar att leda till ett positivt beslut i frågan. År 1966 lades i alla fall en motion, eller noga taget två likalydande motioner i de båda kamrarma, angående statschefens ställning. Den var undertecknad av Nancy Eriksson, Lennart Geijer, Rune Johansson, Ingvar Carlsson och ytterligare 29 socialdemokrater, där man krävde utredning om "en i demokratisk ordning vald statschef i ett republikanskt statsskick". Frågan om statschefens ställning blev också föremål för utredning i den på våren samma år tillsatta grundlagsberedningen, men förslag uteblev. Motion nr 1 i den nya enkammarriksdagen, som inledde sitt arbete 1971, var därför som sig bör en motion om statsskicket. Den var inlämnad av herr Hermansson m.fl., vpk, och krävde "ett principbeslut om övergång till republik så att detta kan ikraftträda vid den nuvarande troninnehavarens frånträde". Motionen, vars text för övrigt hade författats av en nyanställd sekreterare på vpk:s kansli som hette Kenneth Kvist, vann dock ingen majoritet, och i den s.k. Torekovkompromissen samma år kom de övriga fyra partierna överens om att begrava republikfrågan men i gengäld beröva statschefen i princip all kvarvarande politisk makt. Så varför fortsätter Vänsterpartiet att vidhålla sin republikanska hållning? Varför anser jag, som nybliven riksdagsledamot, det mödan värt att författa ännu en motion om monarkins avskaffande, en motion som kommer att tas emot med lätt överseende och vars framgång på intet sätt är garanterad, för att uttrycka det milt? Ja, de av kammarens ledamöter som åtminstone lite besväras av dåligt samvete över att det egna agerandet inte helt stämmer överens med partiprogrammet skulle kunna rättfärdiga sig något genom att hävda att Vänsterpartiet ägnar sig åt något slags radikalt koketteri, att vi i en ofarlig fråga demonstrerar principfasthet för att skyla över kompromissandet i andra mer aktuella frågor. Och om detta vore grunden för vår motion, ja, då skulle dess berättigande förvisso kunna ifrågasättas. Frågan bör dock behandlas med lite större allvar än så. Diskussionen om republik eller monarki är en principiellt viktig diskussion därför att den fokuserar det som är kärnan i demokratibegreppet - den politiska jämlikheten, att vi som medborgare har en, säger en röst var, varken mer eller mindre, att vi alla lyder under samma lagar, har samma rättigheter och samma skyldigheter i förhållande till den politiska makten och att all politisk makt härrör från folket. Den är bara till låns och kan återkrävas. Vi kan ha olika uppfattning om annan jämlikhets betydelse, den sociala och ekonomiska jämlikhetens, den s.k. distributiva rättvisans betydelse för demokratin. Självfallet är det så att de som företräder dem som skulle ha mest att förlora på ökad social och ekonomisk jämlikhet tenderar att undervärdera dess betydelse för demokratin, medan Vänsterns och arbetarrörelsens partier har en annan grundhållning. Men hur som helst torde vi alla kunna vara överens om en sak, att demokrati förutsätter politisk jämlikhet. Monarkin står i fundamental motsatsställning till denna demokratiska grundprincip. Monarkin är ett uttryck för det fördemokratiska samhällets maktprinciper. Monarkin är en feodal kvarleva som förkroppsligar den absurda tanken att vissa är födda till att härska och andra till att lyda. Monarki och demokrati är oförenliga som olja och vatten. Monarken må vara berövad sin politiska makt, tack och lov, men vi ska inte underskatta den symboliska betydelsen av att vårt lands främsta ämbete, statschefens, upprätthålls genom en institution vars själva essens strider mot demokratins mest grundläggande principer. Fru talman! Det är ett påfallande drag i debatten om monarkin, i den mån denna förs över huvud taget, att monarkins försvarare inte har några positiva argument för den ärftliga kungainstitutionen. I stället understryker man hur lite skada monarkin medför! Det gör så att säga inget att monarkin är en odemokratisk feodal kvarleva, eftersom kungen ändå inte har någon politisk makt. Vilka andra befattningshavare och myndigheter skulle klara sig undan Riksdagens revisorers och RRV:s effektivitetsrevision med den typen av argument, att man ändå inte gör någon skada? Nu ska man emellertid inte förringa statschefens arbetsuppgifter alltför mycket. Att representera landet och därmed dess folk är mer än bara bandklippning. Det kräver, eller borde åtminstone kräva, breda erfarenheter, politiska insikter och djupa kunskaper om det svenska samhället. Och det är ytterligare ett argument för att statschefen ska utses på meriter och inte erhålla sitt ämbete av genetiska orsaker. Inom parentes sagt finns det faktiskt ett någorlunda vettigt argument för monarki som jag kan bjuda på, nämligen om man vill försvara folksuveränitetsprincipen och parlamentarismen och undvika att maktbefogenheter flyttas till statschefen från folkrepresentationen i något slags maktdelningssyfte. Ett sådant alternativ finns alltid som en möjlighet om man har en demokratiskt vald president, men det är politiskt omöjligt om man har en monark. Frågan är om detta verkligen är ett tillräckligt skäl för monarki. Svaret måste nog bli nej. Fru talman! Så länge monarkin kvarstår har vi ett annat problem att ta itu med. Religionsfrihet är sedan lång tid en grundlagsfäst rättighet. Snart förverkligas också skilsmässan mellan staten och Svenska kyrkan och religionen blir var den bör vara - en fråga för den enskilde, en privatsak och inte en fråga för staten. Alla invånare i vårt land, t.o.m. ministrar, får numera bli saliga var och en på sin egen fason. Ecklesiastikministern med obligatoriskt medlemskap i en av våra religiösa organisationer, Svenska kyrkan, tillhör historien. Dock: Religionsfriheten gäller icke för statschefen och hans familj. Där har vi i grundlag bestämt vilken Gud han ska tro på och vilken variant av trosbekännelse han ska omfatta.

Den av kungl. familjen som ej sig till samma lära bekänner, vare från all successionsrätt utesluten." Jag vet inte om vår statschef och hans barn läst och tagit ställning till den Augsburgska bekännelsen, överlämnad till den stormäktige, segerrike kejsar Karl V vid riksdagen i Augsburg år 1530 av ett antal furstar och kurfurstar. Jag har faktiskt läst den. Den finns på Internet om man är intresserad. Det är egentligen inte så mycket en trosbekännelse. Det är mer en rapport till kejsaren om hur furstarnas olika kyrkor såg på en del teologiska spörsmål. Bl.a. tyckte man att det var okej att präster gifte sig och så höll man fast vid det som kallas för transsubstantiationsläran, dvs. att brödet och vinet inte bara symboliskt förvandlas till Kristi lekamen och blod vid nattvarden. I första hand är detta dokument ett debattinlägg som tillbakavisar anklagelser om kätteri och ogudaktighet som riktats mot dem från påvligt håll. Som ateist ska jag väl inte uttala mig om dess teologiska kvaliteter. Men det är, fru talman, fullständigt absurt att göra tron på innehållet i detta historiska dokument till villkor för posten som statschef i Sverige år 1999. Jag vet inte om vår kung faktiskt tror på transsubstantiationsläran. Om han inte gör det ska han faktiskt avsättas. Men jag kan ärligt talat inte inse att det är viktigt vilken Gud kungen eventuellt tror på. Kan någon här i kammaren ge mig ett enda hållbart positivt argument, ett enda sakligt skäl, för att denna paragraf ska finnas kvar ser jag fram emot att höra det. Fru talman! Vi står i Vänsterpartiet som alltid fast vid våra ståndpunkter i reservationerna, men vi nöjer oss med att yrka bifall till reservationerna 1, 2 och 3.

Fru talman! I detta utskottsbetänkande föreligger moderata reservationer endast på två punkter: beträffande antalet riksdagsledamöter i framtiden och när det gäller lagrådsprövningens omfattning. Intressant är förstås att de såta vänsterbröderna s och v har hamnat i minoritet i utskottet när det gäller frågorna om valdagens förläggning under året och frågan om den gemensamma valdagen. Däremot lyser den gemensamma vänsterlinjen med sin frånvaro beträffande exempelvis republikkravet, som tydligt framgick av de två tidigare anförandena. Jag ska koncentrera mig och huvudsakligen uppehålla mig vid frågan om gemensam valdag till riksdag och kommuner eftersom den förefaller intressantast och viktigast på kort eller medellång sikt. Det s.k. kommunala sambandet infördes efter en kompromiss i grundlagsberedningen år 1967 och tillämpades för första gången år 1973. Det vällovliga syftet var att öka intresset för demokratin och politiken. De statliga besluten ansågs vara helt avgörande för politikens utformning. Genom att valen till kommunerna ägde rum samtidigt kunde väljarna förmås att intressera sig också för de kommunala frågorna, åtminstone så mycket att de också röstade i kommunalvalen när de nu ändå skulle gå till vallokalen och rösta i riksdagsvalet. Ungefär sådan var motiveringen. Men på 25 år har åtskilligt förändrats. Redan år 1977 ansåg majoriteten i den kommunaldemokratiska kommissionen att de kommunala frågorna räckte till en egen valrörelse. I direktiven till 1980 års grundlagskommission angav statsrådet att han förordade skilda valdagar för att "vitalisera demokratin och ge de kommunalpolitiska frågorna betydligt större spelrum". Folkstyrelsekommittén föreslog år 1987 fyraåriga valperioder men var oenig i frågan om skilda valdagar, och senast har konstitutionsutskottet föreslagit att frågan om skilda valdagar nu måste bli föremål för utredning. Kommunernas ställning och uppgifter har radikalt förändrats på 80 och 90-talen. I dag bestämmer kommunerna i väsentliga avseenden bl.a. över skolan, socialtjänsten, barnomsorgen, hemsjukvården, naturoch stadsmiljön, stora delar av infrastrukturen, m.m. Rent ekonomiskt tas nästan 50 % av hela den offentliga sektorn i anspråk av kommuner och landsting. En stor del av befolkningen betalar ingen eller bara en begränsad inkomstskatt till staten. Men, fru talman, de betalar desto mera i kommunal och landstingsskatt. Det bör tilläggas att kommunerna i Sverige är mycket starka i en internationell jämförelse. Som vi vet betonas den kommunala självstyrelsen redan i regeringsformens portalparagraf. Vi kan också konstatera att bevakningen av de kommunala frågorna blivit bättre på 80 och 90-talen, inte minst i lokalpressen och genom tillkomst av nya medier. Det faktum att röstsplittringen ökar, dvs. att 20 % av väljarna röstar olika i olika val som äger rum samtidigt, visar just att den kommunala nivån tilldrar sig ett självständigt intresse som räcker till en egen valrörelse. Som vi vet kan kommunala val också förenas med folkomröstningar i speciella kommunala frågor. Så skedde på flera håll senast. Det förefaller mig egendomligt att hävda att röstsplittringen skulle visa att kommunalvalen kan fortsätta att leva i skuggan av riksdagsvalet. Då ställer man alla begrepp på huvudet. Men, frågar utskottets vice ordförande: Kommer inte riksfrågorna att prägla även en kommunal valrörelse om vi hade särskilda egna kommunala valdagar skilda från riksdagsvalen? Jovisst kommer riksfrågorna att finnas med också då. Men kan man verkligen hävda, och kan verkligen Göran Magnusson tro, att det blir en mindre dominans för riksfrågorna i valrörelsen om vi också ska rösta i riksdagsvalet och ta ställning till regeringsfrågan och allt möjligt annat än om vi bara röstar i de kommunala valen? Möjligheterna, eller om man så vill risken, att riksfrågorna kommer att dominera måste ändå vara mindre om vi inte samtidigt röstar till riksdagen. Att påstå motsatsen förefaller mig rätt så egendomligt. Nu finns ett annat argument mot skilda valdagar. Det är att valdeltagandet skulle kunna riskera att sjunka. Utländska erfarenheter verkar tyda på detta. Mot detta kan man för det första säga att inte ens de utländska erfarenheterna är alldeles entydiga. Sedan är naturligtvis förhållandena inte riktigt jämförbara. Vi har som jag nämnde förut ovanligt starka kommuner i Sverige, starkare än i de andra länder som man talar om i detta sammanhang. Är det ett demokratiskt egenvärde att många går och röstar? Det kan man hävda. Men det är inte det enda värdet, Göran Magnusson. Valdeltagandet är ett politiskt och demokratiskt viktigt mått. Men det står inte nödvändigtvis över alla andra demokratiska värden. Om väljarna blir mer engagerade, kunnigare, mer bekanta med de kommunala frågorna och med de kommunala politiska företrädarna är det också en vinst för demokratin. Detta blir extra viktigt i takt med att personvalsinslaget ökar i valen framöver. Med en deltagardemokratisk inställning, där medborgarnas engagemang tillmäts en stor betydelse, går det alltså inte att hävda att valdeltagandet ensamt är avgörande. Har man utgångspunkten att det räcker att så många som möjligt av väljarna röstar vart fjärde år blir konsekvensen, rent logiskt, ytterst röstplikt. Typiskt nog har sådana resonemang också förekommit i debatten, även om det sedan visat sig att ingen egentligen står för dem. Ytterligare ett argument anser sig reservanterna ha funnit i en nyligen publicerad debattbok i Demokratiutredningens skriftserie. Där visar en undersökning att endast en mindre del av befolkningen tycker att skilda valdagar är viktigt ur demokratisynpunkt. Jag tror att alla inser att svaren på sådana frågor beror mycket på i vilket sammanhang och hur frågan ställs. Författaren till skriften framhåller just detta - demokratiopinioner uppstår när de efterfrågas och resultaten blir därför svajiga. De måste i varje fall tas cum grano salis - med en nypa salt. En sådan opinionsundersökning kan inte vara ett tungt argument i en författningspolitisk debatt. Det är för övrigt, Göran Magnusson, en debattbok och ingen forskarrapport det handlar om. Demokratiutredningen kommer sammanlagt att ge ut 30 debattböcker och 13 forskarvolymer. Sammanfattningsvis kan jag inte finna annat än att argumenten för ett bibehållande av den gemensamma valdagen är ganska svaga, om än icke helt obefintliga. Under alla omständigheter borde då frågan utredas av den nyligen tillsatta parlamentariska kommittén, vilket är vad majoriteten i utskottet önskar. Eftersom motargumentens styrka inte övertygar måste man fråga sig om den verkliga orsaken till motståndet till skilda valdagar möjligen kan vara en annan, t.ex. en misstro mot den egna förmågan att mobilisera sina väljare oftare än vart fjärde år. Fru talman! Även beträffande mom. 6 har s och v reserverat sig. I den riksdagsutredning som blev klar 1994 och som bl.a. ledde till omläggningen av budgetåret diskuterades frågan om valdagens förläggning. Samtliga partier som ingick i Riksdagsutredningen, utom Socialdemokraterna, förordade där att budgetårsreformen skulle kombineras med att valdagen flyttades. Argumenten är att övergången till kalenderårsbudget och införandet av den nya budgetprocessen i riksdagen gör att valrörelsen delvis sammanfaller med det avslutande budgetarbetet. Vid ett regeringsskifte kompliceras förstås budgetarbetet ytterligare. I detta betänkande vill jag påpeka att majoritetens skrivning är mycket öppen. Det står bara att frågan om valdagens förläggning till annan tidpunkt än tredje söndagen i september bör bli föremål för utredning, när det nu finns en utredning på gång, och övervägas där. Det tycker jag att vi alla borde kunna enas om. Fru talman! Låt mig slutligen kort beröra den moderata reservationen nr 9, om antalet riksdagsledamöter. I årets moderata partimotion, En modernare författning, som alltså inte behandlas i dag, föreslår vi att riksdagsledamöternas antal ska minskas till 249, dvs. med 100. Någon kanske tycker att siffran är godtycklig och att man kan sänka med ett annat och ännu högre tal, t.ex. det som förekommer i en motion. Exakt hur många riksdagsledamöter vi ska ha tycker jag får vara en öppen fråga. Jag är dock övertygad om att en riksdag med färre ledamöter än den nuvarande skulle kunna fungera bättre på åtskilliga sätt. Sverige är ju ett ganska litet land. Om ledamöterna vore färre skulle de kanske utvecklas till mer av generalister, utskotten skulle kunna vara mindre osv. Det finns även andra praktiska fördelar, som väl inte är avgörande men som ändå bör nämnas. Därtill kommer förstås den besparing detta skulle innebära. I varje fall måste man slå fast att det nuvarande antalet ledamöter är godtyckligt. Det gick till så att antalet ledamöter i första kammaren lades ihop med antalet ledamöter i andra kammaren, varefter siffran man då kom fram till minskades med antalet avgående ledamöter. Det tycks mig finnas åtskilliga principiella och filosofiska invändningar mot ett sådant tillvägagångssätt när man fastställer antalet ledamöter i Sveriges riksdag. Antalet man kom fram till var 350. I dag är antalet som bekant 349, vilket ju är något, men inte mycket, bättre. Fru talman! Beträffande momenten 6 och 7 yrkar jag bifall till utskottets förslag. Beträffande mom. 10 yrkar jag bifall till reservation nr 9.

Fru talman! Det finns många intressanta aspekter på detta som kan diskuteras, men jag har ju mer begränsad tid till mitt förfogande. Jag vill fråga Nils Fredrik Aurelius om några saker. Åtföljs inte kravet på utredning från Moderata samlingspartiet av någon uppfattning om att man faktiskt ska skilja valdagarna åt, utan är det ett öppet utredningsmandat som partiet här står för? En annan fråga som man kan diskutera gäller det kommunala sambandet. Jag vill bara erinra om, och fråga, vilka synpunkter Aurelius har på det kommunala samband som faktiskt förelåg före författningsförändringarna och enkammarriksdagen 1970. Det fanns nämligen också då ett kommunalt samband. Om högt valdeltagande har ett egenvärde så innebär väl den maximen eller det axiomet att det är överordnat nästan alla andra väsentliga frågor. Men Moderata samlingspartiet anser uppenbarligen att även ett lägre valdeltagande på någon nivå är acceptabelt - bara det finns ett större engagemang i kommunala frågor. Jag vill faktiskt sätta i fråga om det verkligen är en ståndpunkt som kan vinna gehör. Jag vill också med hänvisning till några tidningsuttalanden ta upp en annan fråga. I svensk författningspolitik har vi nämligen haft som princip att försöka nå konsensus, eller samförstånd, kring spelreglerna. Håller Moderata samlingspartiet på att överge den tanken? Uttalanden från gruppledaren tyder på det. Han kallar utredningsbeslutet i riksdagen om skilda valdagar för ångervecka. Hade vi velat köra hade vi haft majoritet för att sätta socialdemokrater och v på plats i frågan, sägs det.

Fru talman! Jag tycker att Göran Magnusson bör se positivt på att utskottsmajoritetens formulering är öppen. Vi ska utreda frågan, men vi har inte nödvändigtvis samma åsikt. Det har ju framgått här. Vi har från Moderata samlingspartiet en klar åsikt i fråga om att skilda valdagar har mycket som talar för sig. Men ska man utreda frågan skadar det väl inte med en viss intellektuell öppenhet, Göran Magnusson? Det borde väl vara något positivt och något som Göran Magnusson borde uppskatta. Det är inte vi som spräcker konsensus - det är Göran Magnusson och i någon mån Vänsterpartiet. Där lär ju åsikterna vara något blandade. Men strävan efter konsensus är bra, och därför tycker jag att Göran Magnusson ska gå med på en utredning, där alla uppgifter och uppfattningar får brytas mot varandra för att se om man kan komma fram till en gemensam uppfattning. Det är faktiskt så den svenska konsensuslinjen beträffande författningsförändringar fungerar. Fanns det inte ett kommunalt samband 1970 och 1967 när frågan togs upp? Jo då, och det finns ett kommunalt samband nu också, men det är mycket svagare. Det var det som jag försökte framhålla i mitt anförande. Kommunerna har på ett helt annat sätt än före 1970 fått uppgifter att själva besluta om. Detta är också ett starkt argument för att ha skilda valdagar. Egenvärdet blir en mer filosofisk fråga, som skulle kräva en lite längre debatt. Men om man som Göran Magnusson säger att en sak, t.ex. högt valdeltagande, har ett egenvärde är inte det samma sak som att säga att det inte finns andra värden som också ska vägas in vid en sammanlagd bedömning. Jag tycker att det är en rimlig inställning som jag tror att många t.ex. i Demokratiutredningen, som bl.a. talar om denna fråga, delar. Utredningens slutbetänkande kommer ganska snart. Detta säger jag utifrån det man brukar kalla för en deltagandedemokratisk uppfattning, dvs. att det är viktigt att medborgarna på olika sätt tar del av och engagerar sig i det demokratiska beslutsfattandet. Det enda avgörande kan inte vara att många vid ett visst tillfälle vart fjärde år går och röstar, även om det i och för sig också är önskvärt att många röstar och helst då på oss.
Fru talman! Jag noterar att det kanske inte bara är intellektuell öppenhet som gör att Moderaterna har skrivit som man har gjort tillsammans med de andra i reservationen. Det kanske är så att Moderata samlingspartiet inte har bestämt sig om skilda valdagar är bra eller ej. Det handlar kanske om en nyorientering på den punkten. Konsensus innebär kanske något mer än att de som är i minoritet bara ansluter sig till majoritetens ståndpunkt. För att konsensus ska uppnås fordras nog insatser från alla som ska delta i beslutet. Det handlar inte bara om att bestämma sig för en uppfattning och säga att det är de andra som bryter konsensustanken. Nils Fredrik Aurelius säger också att det kommunala sambandet är svagt. Det tycker kanske inte kommunalkamrerarna eller kommunalkassörerna som varje månad tar emot avsevärda belopp som är inkasserade av staten eller genom lagstiftning här i riksdagen. Där kan man väl säga att det kommunala sambandet är starkt. Det är ju starkt på många punkter eftersom kommunerna i någon mening kan sägas vara utförare av en rad olika verksamheter inom vård, skola och omsorg. Där finns det ett starkt kommunalt samband. Det går inte att spela ned den här undersökningen om det svaga intresset från svenska folkets sida för skilda valdagar genom att påstå att den är ett debattinlägg. Det är faktiskt en forskningsrapport där man har frågat folk enligt de gängse regler som finns. Vi har väl alla då och då förfallit till att säga att det bara är en opinionsundersökning, att frågan är felställd eller att de som svarade inte har begripit vad de svarade på och därmed behöver man inte bry sig om det. Jag tror att man ska se på dessa frågor med lite större allvar än det som Nils Fredrik Aurelius nu visar kring den här undersökningen. Är det så att man är beredd att köra över? Det finns bara en ångervecka för Socialdemokraterna, annars går tåget i frågan om skilda valdagar.
Fru talman! Syftet med Göteborgsundersökningen som redovisas i den här debattskriften - den klassificeras så, Göran Magnusson - är från författarnas sida bl.a. att problematisera frågan om hur man ska se på opinionsundersökningar. Som jag antydde i mitt första anförande skriver författarna bl.a. att demokratiopinioner ofta uppstår när de som ska svara blir tillfrågade. Det är ett intressant resonemang som förs om detta. Jag tycker inte att det kan vara ett tillräckligt starkt argument i en sådan här författningspolitisk debatt att peka på en viss opinionsundersökning. Visst finns det ett kommunalt samband. Vi har kanske lite olika åsikter om hur starkt detta ska vara. Jag har försökt att framhålla att det är betydligt svagare nu än när den gemensamma valdagen infördes, Göran Magnusson. Det är mycket svagare. Man kan inte bara se kommunerna som utförare, som Göran Magnusson faktiskt antyder, utan kommunerna har ju fått ett större beslutsfattande på många områden sedan 1970, och det har vi faktiskt varit eniga om. Det framgår av partimotioner vad Moderaterna anser som skilda valdagar. Vi menar att det vore en fördel med skilda valdagar. Men det innebär inte att vi har tagit ställning i alla detaljfrågor, t.ex. om alla kommunala val ska ske samtidigt. Där finns det lite olika åsikter. Det finns en hel del att diskutera här. Men jag tycker att den öppenhet som också markeras i utskottets skrivningar borde uppfattas som något positivt av Göran Magnusson. Vi strävar efter att få med Socialdemokraterna på en utredning i de här frågorna. Där kan vi diskutera dessa mycket intressanta och viktiga demokratiska frågor vidare. Men en förutsättning är ju förstås att Socialdemokraterna också visar lite öppenhet och i alla fall vill vara med om en utredning.

Fru talman! Mats Einarsson ställde många intressanta frågor i sitt anförande. Bl.a. undrade han om man kunde betrakta monarkin som demokratisk, eller han påstod rättare sagt att den inte var det. Jag skulle gärna vilja ställa en fråga till honom om han anser att en företeelse som har ett brett folkligt stöd möjligtvis kan räknas in i begreppet demokratiskt acceptabel. Vi vet ju att den svenska monarkin åtnjuter ett stort folkligt stöd. Vi kan i alla fall konstatera att den tolereras av demokratin. Man kan också säga att den svenska monarkin i alla fall är långt mycket bättre än proletariatets diktatur. Fru talman! Den katolske patern Erwin Bischofberger brukar fastslå tre karakteristika på demokratin: människovärdesprincipen, majoritetsprincipen och hänsynen till minoriteter. Om man vill uttrycka demokratin kortfattat är det en bra beskrivning. Den danske statsrättsprofessorn Alf Ross konstaterar i sin klassiker Varför demokrati? att den demokratiska mentaliteten är avgörande för en fungerande demokrati. Jag tror att det är en klassiker som man borde läsa om nu ett femtiotal år efter det att den kom ut första gången. När han beskriver demokratins inre struktur sätter han överst "att den demokratiska mentaliteten innebär respekt för människans moraliska personlighet." Och han konstaterar att det är en inställning som har sin rot i kristna och humanistiska värden. Hans schema för jämförelse mellan demokrati och självhärskardöme är intressant att reflektera kring. Jag citerar honom i detta avseende: "1. Respekt för människan kontra förakt för människan, varav följer 2. Erkännande av individens autonomi kontra hävdande av auktoriteten, varav följer 3. Önskan om samtycke kontra önskan om herravälde, vilket i sin tur yttrar sig i idéerna om a. diskussion, andlig frihet kontra diktat och andligt tvång, b. rättens herravälde, speciellt personlig säkerhet kontra godtycke och personlig otrygghet, c. fred kontra användandet av våld." I debatten om styrelseskick och demokrati har vi en tendens att fastna i olika strukturresonemang, i lagtekniska lösningar. I demokratidebatten tenderar vi att bli ett slags motsvarighet till finansdebattens räknenissar. Jag tror att det är viktigt att vi stannar upp nu och då och reflekterar över vad som är syftet med demokratin. Det kan vi göra här och nu när vi diskuterar olika strukturella frågor. Det förutsätter en öppenhet hos oss och en förmåga till ny och omtänkande. Och på den punkten har vi förstås alla våra brister. Fru talman! Alf Ross har definierat det demokratiska systemet på följande sätt: "Idealtypen är den statsform i vilken de politiska funktionerna med maximal intensitet, effektivitet och extensitet utövas av folket på parlamentarisk nivå." Med intensitet avses omfånget av den personkrets som får tillstånd att delta i omröstningar och val. Det handlar alltså om rösträtten och dess verkningar. Effektiviteten handlar om den verkningsgrad varmed folket förmår göra sina synpunkter gällande. Det är ett intressant kriterium just när vi diskuterar detta med skilda valdagar. I den mån folket verkar genom sina representanter beror effektiviteten på styrkan av den kontroll som folket kan utöva över sina representanter. Det handlar om valperiodernas längd och valsystemens övriga konstruktion. Extensiteten handlar om omfattningen vari det folkliga inflytandet och kontrollen består, dvs. graden av verklig styrelse. Fru talman! När Riksdagsutredningen behandlade frågan om att förändra budgetprocessen, bl.a. genom att budgeten anpassas till kalenderår, kom frågan upp om att flytta riksdagsvalet till våren för att underlätta för både regering och riksdag. I den utredningen, som jag för övrigt var ledamot av, förordade samtliga partier utom Socialdemokraterna ett vårval. Det blev inget av det i det läget på grund av den konsensusprincip som har diskuterats här tidigare. Nu har vi vunnit erfarenheter av hur det nuvarande systemet fungerar efter det första riksdagsvalet med det nya budgetsystemet. Jag tror att man behöver visa stor öppenhet inför olika synpunkter på valdagens förläggning i tiden. En utredning som kan belysa alla dessa olika aspekter behövs. Jag vill betona att vi för vår del i denna fråga inte har några låsta positioner, men vi tror att det behövs en djupare analys av dessa frågeställningar. Riksdagskommittén och dess referensgrupp för utvärdering av budgetprocessen bör givetvis titta på dessa frågeställningar. Det är så att säga inte bara en riksdagsintern fråga hur valdagen förläggs, utan den har också en allmännare och djupare innebörd och bör därför bli föremål för en statlig utredning i detta sammanhang. Det måste i så fall kunna bli ett samspel mellan Riksdagskommittén och den utredningen. Fru talman! Den gemensamma valdagen för val till riksdag, kommunfullmäktige och landsting var ett utslag av en fyrpartikompromiss i samband med författningsrevisionen i slutet på 60-talet. Möjligen var den då naturlig, med inriktningen på treåriga mandatperioder. Nu när vi återgått till fyraåriga mandatperioder kan det vara befogad att noggrannt analysera situationen. Frågan är väl om det i modern tid har gjorts någon ordentlig genomgång av argumenten kring den gemensammma valdagen. Som det är nu riskerar landstings och kommunpolitiken att hamna i skymundan. Detta har lett till att många lokala småpartier har dykt upp, bl.a. därför att man uppfattar ett ointresse för kommunpolitiken från de partier som även deltar i riksvalrörelsen. Detta kan leda till att den kommunpolitiska debatten och för den delen även maktstrukturerna snedvrids. Nya lokala partier kan ha en stor betydelse för en vitaliserad kommunal demokrati, men det finns en risk för att de koncentrerar sig på en enda fråga till förfång för helheten. För väldigt många medborgare är kommunpolitiken dessutom nära och praktiska frågor, och det är därför viktigt att medborgarna får möjlighet till ett tydligare engagemang i dessa frågor genom en separat valdag. Åtskilda valdagar där riksdagsvalet placeras för sig och landstings och kommunvalen för sig vore därför en viktig åtgärd. Detta är partiets officiella hållning, men det kan även sägas att vi visar en öppenhet i dessa frågor. Även om rikspolitiken aldrig helt kan undgå att påverka lokala val, kan en sådan ordning leda till att partierna och väljarna i högre grad kan fokusera på den lokala politiken i landsting och kommuner. Vi skulle få en förbättrad effektivitet i demokratin, om vi kunde få ett sådant fokus på den lokala politiken. Det finns en del intressanta tankegångar om skilda valdagar, inte bara att ha en enda valdag för kommunoch landstingsvalen. Man skulle också kunna tänka sig att regionalt eller lokalt sprida ut dem under ett års tid. På så sätt skulle rikspolitikerna inte kunna dominera valrörelserna på samma sätt som nu, även om jag kan tänka mig att de skulle göra sina försök. Den typen av frågeställningar borde vara intressanta och värda att diskutera i en utredning om skilda valdagar. Vi är förutsättningslösa på den punkten. Vi tror att det kan finnas möjlighet att ta fram argument och synpunkter som är viktiga för en vital debatt omkring den här situationen. Fru talman! I kravet på demokratins intensitet och effektivitet ligger att väljarnas inställning till de politiska partierna skall ges ett rimligt genomslag i parlamentets sammansättning. I princip bör gälla att varje röst ska ha lika värde för utdelning av mandat. I Sverige har man delvis beskurit denna princip genom mandatfördelningsspärrar i valet till riksdagen. En valsedelsbeteckning måste uppnå minst 4 % av giltiga valsedlar i hela riket för att få delta i fördelningen av mandaten. Det enda undantaget är om en valsedelsbeteckning uppnår minst 12 % i en enskild valkrets. Då kan mandat erhållas där. Dessa mandatfördelningsspärrar brukar motiveras utifrån behovet av stabila regeringsmajoriteter. Syftet sägs också vara att undvika partisplittring. I och för sig finns det skäl som talar för att det vore bra med stabila regeringsmajoriteter, men sådana hör faktiskt till sällsyntheterna i Sverige, trots det beskrivna valsystemet. Det normala har alltsedan 1970 års val varit att Sverige har en minoritetsregering. Majoritetsregeringar tillhör undantagen. Det finns heller inga garantier för att stabila regeringsunderlag etableras bara för att det finns en kraftig mandatfördelningsspärr. Sådana är heller inte någon garanti för att inte ett stort antal partier skall kunna etableras i riksdagen. Dessa spärrar har dessutom väldigt abrupta effekter. Valsedelsbeteckningar som samlar strax över 200 000 röster blir helt utan mandat, medan beteckningar som samlar strax över 220 000 röster får minst 14-15 mandat. Dessa tröskel eller falluckeeffekter är helt orimliga. I vissa fall kan de leda till att en mycket stor del av svenska folket saknar representation i landets parlament. Det kan vara så att ett antal partier faller precis under 4-procentsspärren och därmed blir utan mandat. Vi har sett sådana situationer framför oss, och vi kan fortfarande se dem framför oss. I dag ligger tre partier i närheten av spärren. Man kan ha förståelse för att valsystemet inte alltför mycket skall uppmuntra till partibildningar utifrån opportunistiska vindar, men samtidigt är det viktigt att valsystemet heller inte diskriminerar nya politiska rörelser genom helt orimliga tröskeleffekter. Det måste finnas dynamik och möjlighet till vitalisering i det demokratiska systemet. Vi tror att det vore rimligt att man nu, snart 35 år efter det att överenskommelsen ingicks, gör en ordentlig utredning av spärrsystemet och tittar på alternativa lösningar. Det är viktigare för partier att ha någon representation i parlamentet än att stå helt utanför i ett system med kraftig initialspärr. Det är sant att små partigrupper i sig får svårt att greppa hela riksdagsarbetet och att utskotten knappast kan ha högre ledamotsantal än 17, men det bör inte vara ett avgörande skäl mot en differentierad representation. Även ett parti som får ett lokalt mandat har rätt till representation, trots att det inte kan få utskottsrepresentation. Man borde titta på de här frågeställningarna. Kompromissen från 1960-talet hade ett grundläggande syfte, nämligen att hålla Vänsterpartiet, som då hette något annat, innanför riksdagen och Kristdemokraterna utanför. Erlander ville ju ha en spärr vid 3 %, Bertil Ohlin ville ha en spärr vid 5 %, och så småningom enades man vid 4 %. Det låg inte på något sätt en gudomlig rättvisa i detta, utan det var ett pragmatiskt ställningstagande. Det förhindrade oss kristdemokrater från att komma in i riksdagen. Det tog 27 år innan vi kom in av egen kraft, medan det brukar sägas att det tog 27 veckor för Ny demokrati. Det borde vara rimligt att ha någon annan typ av spärr, t.ex. några inpassningsskalor. Det är i varje fall anledning att nu se över dessa frågeställningar i en utredning. Jag yrkar därför bifall till reservation 8, där det krävs en sådan utredning. Vän av ordning som läser reservation 8 upptäcker kanske att mitt namn inte finns med på den. Det beror på ett tekniskt missöde - mitt namn ska stå där. Jag vill också speciellt anbefalla majoritetsskrivningen under mom. 6 och 7.

Fru talman! Ingvar Svensson försöker mobilisera folket och majoritetsprincipen till monarkins försvar. Jag är en varm anhängare av majoritetsprincipen. Vill en majoritet behålla den institution som till sitt väsen är motsatsen till majoritetsprincipen, ska naturligtvis dess uppfattning gälla. Det är kanske lite opåkallat att insinuera att vi tycker någonting annat, men därav följer ju inte att monarkin så att säga blir demokratisk eller för den delen att partierna kan springa ifrån sin plikt att företräda sina egna program. Jag noterar återigen att det tydligen inte finns några positiva sakargument för monarkin. Om Ingvar Svensson har några sådana, ser jag fram emot att få höra också dem.
Fru talman! Det finns kanske inte så väldigt många principiella argument. Däremot kan det finnas pragmatiska sådana. Vad gäller svenska flaggan kan Mats Einarsson, som nyss förklarade sig vara ateist, notera att det finns ett kors på den. Vill han ha bort flaggan också? Det finns en tradition, och i och med att monarkin i dag inte har något faktiskt politiskt inflytande - även om den kanske har ett visst opinionsbildningsinflytande - kan den fungera väl så bra som ett presidentskap.
Fru talman! Jag tackar Ingvar Svensson för tipset om flaggan. Jag ska fundera på det. Jag tycker nog att frågan om statschefen har en lite annan dignitet än det som gäller flaggan. Det är inte så att man kan, bör eller nödvändigtvis måste göra sig av med alla gamla traditioner bara därför att de har ett ursprung i ett fördemokratiskt samhälle, naturligtvis inte, men frågan om statschefen har en central betydelse för vår syn på politik, stat och demokrati.

Fru talman! Jag skulle vilja fråga Ingvar Svensson hur det nu är: Är den här utredningen om skilda valdagar meningslös? Kd:s representant kommer att hävda att det ska vara skilda valdagar oavsett utgången. Det är den ena frågan. Den andra frågan är: Står Ingvar Svensson bakom Folkstyrelsekommitténs yttrande om att ett högt valdeltagande har ett egenvärde, och hur kopplas det då till riskerna för ett mycket lägre valdeltagande i kommunalvalen och därmed också urgröpt legitimitet för dem som blir valda? Konsensus är ju ett intressant resonemang här. Nu är det värt att notera att den konsensusuppgörelse som gjordes om fyraåriga mandatperioder och bibehållen gemensam valdag nu används av en del av deltagarna i uppgörelsen som ett argument för att köra över en stor minoritet. Man säger nämligen att de fyraåriga mandatperioderna, som ingick i konsensusuppgörelsen, leder till att vi måste ha skilda valdagar och val oftare än vart fjärde år. Jag tycker att det är lite grann att missbruka själva konsensusresonemanget i de här frågorna. Fru talman! Jag ska återkomma till frågan om spärren på 4 % och starka regeringar.
Fru talman! Överenskommelsen från 1993 avsåg en bestämd tidsperiod, dvs. fram till 1998. Under den tiden var man bunden av den här överenskommelsen. I och med att den nu har så att säga förlorat i verkning kan man öppna debatten igen t.ex. om synen på skilda valdagar. Det är väl inget konstigt med det. Vår syn på att det behövs en utredning är att man tar fram ett underlag för att belysa olika aspekter. Hur en ledamot från Kristdemokraterna i slutändan kommer att ställa sig inför detta underlag kan ju inte jag här och nu fastställa, för då vore ju en sådan här utredning meningslös. Får jag sedan säga när det gäller valdagar och valdeltagande att jag givetvis förstår oron. Det var väl ingen tillfällighet att man införde gemensam valdag eftersom man ville ha ett strömlinjeformat samhälle där riks och regeringspolitiken skulle slå igenom i kommuner och landsting också. Det finns ingenting som säger att man, om man skulle kunna frigöra sig från riksvalrörelsen, inte skulle kunna få ett vitalt valdeltagande i de kommunala och landstingskommunala valen om man lyckas fokusera på de frågorna. Det är många av frågorna som ligger nära medborgarna, och man kan ju se att man på sina håll lyckas mobilisera oerhört för lokala partier i olika enskilda frågor. Det är alltså inte alls konstigt. Det finns heller inga belägg för att en sådan här splittring skulle minska valdeltagandet. Det är en hypotes från socialdemokraternas sida.

Fru talman! Jag vill kommentera det sistnämnda. Ingvar Svensson säger att detta är en hypotes. Den hypotesen styrks ju i så fall av all internationell erfarenhet, senast i Norge. Sedan skulle jag vilja säga att den här debatten delvis bygger på en myt också, nämligen att det inte skulle pågå någon kommunal debatt om lokala kommunala frågor. Lever inte majoritetsledamöterna ute i kommuner och kan följa den debatt som faktiskt pågår? Det är ju inte så att varenda en jag träffar i gathörnet vill fråga om utrikespolitiken eller om rikspolitiken. Det finns ju faktiskt en pågående debatt ute i kommunerna, och jag tycker inte att det finns någon anledning att negligera detta. När det gäller småpartispärren och starka regeringar var det ju Erlanders principiella uppfattning att det skulle vara regeringsdugliga, starka regeringar. Det återspeglas bl.a. i det engelska parlamentariska systemet, där man faktiskt ser till att man får en stark regering, men en regering som naturligtvis också kan avsättas. Ingvar Svensson säger att det kanske inte är så viktigt med starka regeringar, och jag kan förstå det utifrån den historiska tradition som kd och Ingvar Svensson har, men det är möjligt att man ska instämma i detta att man inte ska ha majoritetsregeringar. I varje fall har budgetunderskotten i Sverige vuxit lavinartat kraftigt under de år då vi faktiskt har haft majoritetsregeringar. Jag medger att det inte riktigt är ett författningspolitiskt argument, men det kan vara värt att notera. Det finns ju ekonomer och statsvetare som faktiskt anser att de svåra ekonomiska förhållandena i Sverige har berott på att vi har haft för svag regeringsmakt allteftersom. Då finns det kanske anledning att på allvar i konsensusandan från socialdemokraterna överväga huruvida man kanske ska ta bort utjämningsmandaten, dra ned antalet ledamöter i riksdagen och möjligen också sänka spärren något för att minska på den kraftiga representation som ett parti får när det väl tar sig över 4-procentsspärren och minska proportionaliteten. Det är ju precis vad Olle Petersson och andra säger också i sin demokratirapport. Man kan kraftigt överväga att minska proportionaliteten i det svenska valsystemet.
Fru talman! Göran Magnusson resonerar som om Socialdemokraterna alltid skulle vara det största partiet i Sverige, och jag förstår att det finns en tradition där som sitter i ryggmärgen. Men det behöver inte vara så för all framtid, och då kanske han kommer in på ett annat tänkande i de här sammanhangen. Jag hoppas att han inte missuppfattade mig: Jag tycker att det är viktigt med stabila regeringsmajoriteter, men jag konstaterade att spärren inte hade givit det utom i några få undantagsfall under den tid som spärren har funnits till. Göran Magnusson undrar om vi inte märker att det finns en kommunal debatt. Jo, det gör vi verkligen, men Göran Magnusson måste ju vara både blind och döv om han inte inser att den lokala debatten kommer i skymundan, även om den existerar ganska vitalt här och var, för riksvalrörelsen. Helt definitivt är det så när det gäller landstingspolitiken. Man ser att i kommunerna kan man lyckas förändra valresultaten, men landstingspolitiken följer väldigt nära riksdagsvalsutslagen.

Fru talman! Äntligen har nu riksdagen betänkandet om styrelseskick och demokrati i kammaren för slutligt ställningstagande. Jag säger äntligen, eftersom detta betänkande är av sådan art att konstitutionsutskottet och därmed partierna har valt att skjuta fram det slutliga ställningstagandet just i avvaktan på socialdemokraternas eget ställningstagande. Centerpartiet anser att det var viktigt att partierna valde att invänta statsminister Persson och demokratiminister Lejons överläggning i juni med partiledarna. Tyvärr valde socialdemokraterna att inte lyssna eller ens ta hänsyn till majoriteten av partiernas ståndpunkt vad gäller utredning om skilda valdagar och förflyttning av valdagen. Dessutom ska påpekas att under ett skede i konstitutionsutskottets hantering av skilda valdagar fanns det en majoritet bestående av sex partier. Vänsterpartiets ståndpunkt har med spänning följts i konstitutionsutskottet, och som alla kommer ihåg så slog Vänsterpartiet på stora trumman strax efter riksdagsvalet för sin nya ståndpunkt om skilda valdagar och behovet av att tydliggöra kommunvalet och de lokala frågorna. Vem vet: Den ståndpunkten kanske dyker upp igen! Detta ställer också frågan om socialdemokraternas totala ovilja att aktivt ställa sig bakom en utredning och översyn av valens förläggning på sin spets. Ska ett enda parti, om än stort, kunna blockera en förändring som det trots allt finns en tydlig majoritet för? Centerpartiet anser att det var olyckligt att sammanföra de allmänna valen till en gemensam valdag. Centerpartiet har i ett stort antal motioner krävt en återgång till skilda valdagar för riksdags och kommunalval. Den gemensamma valdagen medför att valen till de kommunala församlingarna inte får den uppmärksamhet i valrörelsen som de borde ha, inte minst med hänsyn till de viktiga samhällsuppgifter som numera är de lokala och regionala församlingarnas ansvar. Genom utvecklingen under de senaste åren har skälen för skilda valdagar ytterligare förstärkts. Ett sådant skäl är de förändringar som i vissa delar av landet redan skett och som i andra delar är på gång vad gäller den regionala och kommunala självstyrelsen. Dessa förändringar innebär att ytterligare för medborgarna viktiga uppgifter tillkommer. Det är således mycket viktigt att medborgarna får bättre möjligheter till insyn och ansvarsutkrävande vad gäller den lokala och regionala beslutsnivån. Skilda valdagar skulle kunna ge bättre förutsättningar för detta. Ett annat tillkommande skäl är att mandatperioden har förlängts till fyra år. Det torde i dag inte finnas någon annan demokrati i vilken det förflyter så lång tid mellan allmänna val som i Sverige. Ett tredje tillkommande skäl är att möjligheten till personval numera finns. Detta ger i sig väljarna nya möjligheter att påverka valen, men det ställer också nya krav på såväl kandidater som väljare. För kandidaterna är det svårt att få genomslag såsom tänkt var under valkampanjen och under mandatperioden. För väljarna är det, med det stora antal kandidater som förekommer, svårt att på relevanta grunder träffa sina avgöranden vad gäller värderingen av kandidaterna. I medierna blir det trångt, vad gäller såväl reportage som debattinlägg. Uppmärksamheten koncentreras i mycket hög grad på partiledarna och kandidaterna till riksdagen. De regionala och lokala valen kommer ofta i andra hand. Centerpartiet anser att förändringen till skilda valdagar aldrig kan eller ska hanteras som en isolerad demokratifråga utan måste finnas som ett av ett helt batteri av demokratiska redskap som ska förändras och utvecklas. Därför kommer också Centerpartiet att återkomma med ett antal reformer för att stärka och vitalisera demokratin. Framför allt är det viktigt att skapa en mångfald av olika redskap i syfte att just nå medborgarna på olika sätt och ge medborgarna olika redskap för att engagera sig. Skilda valdagar är ett exempel på en reform i syfte att ge valrörelsen och dess politiker var för sig stimulans att tydliggöra både den politiska viljan och det politiska ansvaret på ett bättre sätt än i det nuvarande sammanhållna valdagssystemet. Det är för Centerpartiets del viktigt att medborgarna får klarare och bättre relationer till den politik och de politiker som återfinns på de olika nivåerna, som ett av flera redskap. Bakom frågan om skilda valdagar döljer sig också en större fråga, nämligen synen på kommunerna. Det har vi också hört i debatten här. Har man uppfattningen att kommunerna är en integrerad del i statsförvaltningen - riksdagens och regeringens förlängda arm, om man så vill - är det också naturligt att eftersträva en så stor likhet i valutfallet som möjligt. Genom likartade majoriteter i alla valda församlingar blir det lättare att bedriva en likadan politik i hela landet, i alla 289 kommuner. En annan uppfattning - som jag och Centerpartiet står för - är att det kommunala självstyret måste bli starkare, att vi måste tillåta kommuner att vara olika. Ett starkt kommunalt självstyre innebär att vi också förbinder oss att respektera de beslut i kommunerna som vi kanske inte alltid uppskattar. Med en sådan grundsyn blir inte frågan om skilda valdagar särskilt komplicerad. Då återkommer naturligtvis socialdemokraterna till att valdeltagandet i Norge är så lågt och att det beror på de skilda valdagarna, att människor inte orkar eller vill engagera sig. Men en gemensam valdag höjer valdeltagandet, och därmed är demokratin tryggad, tycks man resonera. Så enkelt är det inte. Det bekräftas av att vår demokratiminister börjar diskutera i termer av röstplikt. Genom att ensidigt fokusera på valdeltagandet som mätare på demokrati blir det ett egenvärde att prata om att öka valdeltagandet, medan det inflytande som kan utövas i val och annars blir av underordnad betydelse. Det är sant att ett lågt valdeltagande i ett lokalval är en mycket allvarlig alarmklocka, men då ska det också hanteras lokalt genom att man ställer krav på delaktighet och engagemang, inte genom att man döljer detta resultat bakom andra val. Jag upprepar att Centerpartiet anser att det krävs en mångfald av demokratiska åtgärder där skilda valdagar är ett redskap, men det krävs flera för att just nå den breda gruppens delaktighet i samhällsutvecklingen. Alla redskap passar inte alla. Det kan vara andra alternativ, som folkomröstningar, medborgarinitiativ osv. - redskap som i många fall kan vara mer konkreta och direkta. Men dessa står inte i motsats till skilda valdagar. Tvärtom betyder skilda valdagar större utrymme för lokala frågor, som också ökar förutsättningarna för att stärka den lokala demokratin med andra metoder. Vad gäller att flytta valdagen anser Centerpartiet att den genomförda omläggningen av budgetåret och en del därmed sammanhängande reformer av olika skäl var viktiga. Det statliga budgetåret kom genom övergången till kalenderårsbudget att stämma överens med det kommunala budgetåret och med budgetåret i flera andra av EU:s medlemsländer. Ett antal betydelsefulla motiv för omläggningen var att riksdagens arbete skulle kunna få en mer rationell och effektiv uppläggning genom omläggningen. Budgeten ska kunna klaras av under hösten. En bestående svaghet är dock att omläggningen av budgetåret inte följdes upp med en förflyttning av valdagen till våren, som var planerat och som Centerpartiet tidigare föreslagit. Detta medför en del påtagliga problem vad gäller budgetberedningen. Regeringen har efter ett val kort tid på sig att fullfölja budgetarbetet inför riksmötets början. Särskilt besvärligt kommer detta att bli om valet i september leder till regimskifte. En ny regering får stora svårigheter att sätta sin prägel på budgetförslag som ska lämnas när riksdagen samlas. Den ordning som nu gäller medför också helt allmänt att riksdagens budgetbehandling kommer att ske under stark tidspress. Vad gäller prövning av regeringsfrågan anser vi, med anledning av förra höstens debatt, att upprörande diskussioner inte ska behöva återkomma om huruvida regeringen ska anses ha rätt att sitta kvar eller ej. Därför föreslår Centerpartiet att den sittande regeringen, oavsett valutgången, ska vara skyldig att avgå efter ett allmänt val. En särskild motivering för detta förslag utöver det jag redan sagt är att det också uttrycker respekt för medborgarna i val. Vad de kan begära är att regeringsfrågan ordentligt övervägs efter det att de lagt sina röster i ett allmänt val. Fru talman! Det är med stor tillfredsställelse som Centerpartiet nu konstaterar att det finns en majoritet i riksdagen för att utreda skilda valdagar och en förflyttning av valdagen. 11 vad avser prövning av regeringsfrågan. Vi ställer oss också bakom reservation 5 vad avser rösträttsålder men avstår här från att yrka bifall.

Fru talman! Jag ska inte gå i polemik mot Åsa Torstensson, trots att det inte saknas anledning. Men Åsa Torstensson gav en bild av Vänsterpartiets vacklan i fråga om valdagen, och jag ska därför som sakupplysning meddela följande. I april i år fattade vår partistyrelse ett beslut med innebörden att vi stöder varianten med skilda valdagar. Dock uppmärksammades att kongressen 1996 hade avvisat samma ståndpunkt. Vi befinner oss i den olyckliga omständigheten att det finns två beslut i Vänsterpartiet - ett för och ett emot skilda valdagar. Jag är den förste att beklaga denna oklara situation när det gäller partiets ställningstagande. Samtidigt vill jag understryka att vår riksdagsgrupp står enhälligt bakom det agerande som vi har haft i konstitutionsutskottet eller i riksdagen. Den andra saken kommer vi också att klara ut i sinom tid.
Fru talman! Det är intressant att Mats Einarsson bekräftar den positionsförflyttningen. Som jag angav i mitt anförande är det trots allt en signal om att socialdemokraterna på något sätt kan anse sig ha rätt att ensamma blockera en utredning av förslaget om skilda valdagar, som de övriga partierna i riksdagens kammare faktiskt står bakom.
Fru talman! Då vill jag passa på att säga ytterligare en sak. Vi anser i och för sig inte att något parti - inte ens Socialdemokraterna - har någon ovillkorlig rätt att blockera grundlagsförändringar eller utredningar. Däremot - det har vi slagit fast även i skriftliga dokument - anser vi att det är av stor vikt att man eftersträvar största möjliga enighet och bredd när det handlar om grundlagsfrågor. Den linjen kommer vi att hålla fast vid även när det gäller detta.
Fru talman! Då vill jag upprepa det som jag sade i mitt anförande. Jag beklagar att den bredden inte finns i detta sammanhang och att det stora socialdemokratiska partiet inte inkluderas. Det är därför jag också betonar vikten av att vi avvaktade Socialdemokraternas inre arbete i denna fråga. Tyvärr föll det ut så, att man ställde sig på motståndarsidan vad det gäller utredning av förslaget om skilda valdagar.
Fru talman! Får jag börja med att konstatera att jag egentligen inte riktigt vet vad Åsa Torstensson gör för bedömning av det demokratiska tillståndet i England. De har i alla fall möjligheten att ha en ett år längre valperiod än vad vi har i Sverige, alltså fem år. Har Åsa Torstensson och Centerpartiet bestämt sig? Det är förslaget om skilda valdagar som ska genomföras. Utredningen är mer ett sätt att samla ihop en majoritet i riksdagen. Sedan ska frågan expedieras så att det blir skilda valdagar. Åsa Torstensson säger också att skilda valdagar skulle leda till att det blir engagemang och intresse för de kommunala frågorna. Åsa Torstensson fick direkt kommunalpolitisk erfarenhet för inte alls länge sedan. Jag fick det lite längre tillbaka i tiden. Vad är det som hindrar att man nu skapar engagemang och intresse för de kommunala frågorna i kommunerna i Sverige? Jag ser inte att det finns några hinder för att göra detta. Om jag förstår Åsa Torstensson rätt menar hon att det egentligen är kommunerna som är utgångspunkten för nationen Sverige. Hon uttrycker det på det sättet att staten nu har anpassat sitt budgetår till det kommunala budgetåret. Det är kommunerna som ska styra och ställa. Men som jag och Socialdemokraterna ser det är nationen Sverige en enhet, och kommunerna kommer alltid att vara beroende av vilka beslut som fattas i riksdagen. Det gäller både kommunernas ställning och kommunernas möjligheter att arbeta med olika frågor. Det är dessutom inskrivet i regeringsformen att människor som bor i Sverige ska behandlas lika över hela Sverige. Det är inte bara för skojs skull. Det är faktiskt ett imperativ som vi har anledning att leva upp till. Därför är mycket av den kommunala verksamheten - de stora kommunala uppgifterna vård, skola och omsorg - lagbundna i allt väsentlig beträffande både kvantitet och kvalitet. Det finns möjligheter att ordna det på lite olika sätt, men i huvudsak är det faktiskt bestämt av riksdagen. Är det detta som
Fru talman! Vad det gäller Centerns ställningstagande vid en utredning om skilda valdagar får jag svara som Svensson svarade: Man kan inte här säga vad slutresultatet blir. Vad jag vill peka på är just Centerns förslag i motionen om skilda valdagar. Vi har en ödmjukhet vad det gäller förändringar i lagar. Syftet är att vi ska ha den samsyn som Göran Magnusson har efterlyst tidigare. Det är därför vi har lagt förslag om att det ska ske en utredning vad det gäller skilda valdagar. Vi i Centerpartiet har tagit ställning utifrån våra stämmobeslut och tidigare motioner. Det kan inte vara främmande för Göran Magnusson att vi har förespråkat skilda valdagar. Man engagerar sig och föreslår en utredning, och det har till syfte att bredda frågan. Man vill hitta en samsyn vad det gäller valförfarandet. Det finns andra aspekter som också har lyfts fram. Det skulle vara mycket intressant att lägga energi på en debatt där det framförs många idéer vad det gäller just valdagens förläggande.
Fru talman! Ska jag av det Åsa Torstensson och andra förespråkare för majoriteten säger om skilda valdagar dra slutsatsen att det är en öppen fråga? Det är en intellektuell prövning som ska ske nu i utredningen. Det är de slutresultat som utredningen kommer fram till som ska vara gällande oberoende av partistämmobeslut, partistyrelsebeslut och annat. Det är en helt öppen fråga. Medierna, som speglar debatten som om det är frågan om att nu snabbt få skilda valdagar, är ute och cyklar. Det är en mycket mera öppen fråga från majoritetens sida. Om regeringsfrågan vill jag säga att jag tror att det vore bra om Åsa Torstensson och Centerpartiet något funderade igenom den utomordentligt finurliga uppläggning som finns i frågan om att bilda regering i Sverige eller, rättare sagt, utse och avsätta statsminister. Det gjordes ett försök för ungefär ett år sedan att avsätta statsministern. Det var ett utslag av de möjligheter som faktiskt finns i regeringsformen om regeringen inte har förtroende i riksdagen eller regerar utan att ha stöd av en folkmajoritet. Fundera ett ögonblick på en situation då en statsminister som känner att han hotas av ett nederlag i riksdagen utlyser ett nyval. Han klarar hem det nyvalet och får en majoritet. Det första den statsministern enligt Centerpartiet ska göra är att gå till talmannen och be att få avgå. Blir inte det ett väldigt konstigt intryck för den majoritet som har röstat fram en statsminister som lommar i väg till talmannen och ber att få slippa jobbet? Det är det Centerpartiet nu kräver. Det tycker jag att man skulle avstå ifrån, helt enkelt. Även om jag syndar lite när det gäller tiden - det finns en möjlighet att förlänga replikerna - vill jag, fru talman, något tala också om konsensus. Åsa Torstensson säger att socialdemokraterna borde ansluta sig till konsensusståndpunkten beträffande skilda valdagar. Tänk om det blir en majoritet för att man bör minska proportionalitetsinslaget i vallagen så att Åsa Torstenssons parti, som i varje fall just nu tillhör de mindre, tappar i inflytande i riksdagen. Är Åsa Torstensson då beredd att av principiella skäl och för att t.ex. värna en bra författning i konsensusanda säga att Centern är berett att ansluta sig till konsensusresonemanget, även om det leder till att två tredjedelar av Centerns riksdagsledamöter får åka hem? Det är egentligen där konsensusintresset prövas. Jag har ännu inte hört något litet parti säga att det är för många riksdagsledamöter eller för många utjämningsmandat.
Fru talman! Som Göran Magnusson mycket riktigt säger befinner sig Centerpartiet i ett läge som man är mycket ödmjuk inför och införstådd med. Svängningar i väljaropinionen kan ske snabbt och det kan bli annorlunda över tiden. Det kanske vore på sin plats att även socialdemokraterna tog sig en funderade på det. Jag svarade inte på andra delen av föregående fråga, så jag vill säga att det inte finns någon automatik, som Göran Magnusson hela tiden poängterar. Det gäller vikten av att kommunen är den som utför saker och är statens förlängda arm. Därmed accepterar man inte att det finns 289 kommuner i detta land som var och en för sig kan finna sina egna lösningar. Därmed ska de också ha rätt att tydligt profilera dessa politiska inriktningar i ett kommunalval. Till skillnad från Göran Magnusson har Centerpartiet tilltro till detta. Mycket ska komma underifrån. Det finns mycket i den demokratiska reformeringen som Centerpartiet återkommer till.

Fru talman! Visst är Sverige unikt, unikt sett ur ett europeiskt perspektiv. Sverige är nämligen det enda landet i Europa som har en gemensam valdag för valen på lokal, regional och statlig nivå. Om nu detta system är så överlägset bra ur demokratisk synpunkt som Socialdemokraterna nu framför genom Göran Magnusson kan man ju undra varför det inte finns något annat land i Europa som har följt den svenska modellen. Som bekant finns det faktiskt flera länder i Det är snart 30 år sedan den gemensamma valdagen infördes. Den här modellen kan knappast beskrivas som en framgång för demokratin. I den situation som vi sedan ett par år tillbaka befinner oss möter det politiska systemet väljarna bara vart fjärde år. Jag tror att det är svårt att hitta några andra demokratier som har ett så långt avstånd mellan valtillfällena som i vårt land. För oss i Folkpartiet liberalerna tillhör frågan om skilda valdagar våra mest prioriterade frågor. Vi är glada över att vi inte är ensamma om att känna ett starkt engagemang i den här frågan. Det är ju en mycket viktig demokratisk fråga. Tvärtom har en majoritet av riksdagens partier insett vikten av en reform som leder till att systemet med skilda valdagar återinförs. Separata valdagar för de kommunala valen innebär att de kommunala och landstingskommunala frågorna kommer att stå i centrum för debatten och uppmärksamheten under de dagarna. Det kommer att gälla den egna kommunen och det egna landstinget eller regionen, där nu sådana har bildats. Detta kommer att göra det möjligt att på ett helt annat sätt än i dag få ut de kommunala frågorna till medborgarna. Och medborgarna kommer att få mycket bättre möjligheter att ta ställning till dem jämfört med den ordning som vi har i dag, där de flesta av de kommunala frågorna drunknar i riksfrågorna. Skilda valdagar är tillsammans med personvalet det bästa sättet att vitalisera demokratin. Det är jag helt övertygad om. Valrörelser stimulerar den politiska debatten mellan dem som vill låta sig väljas och väljarna. Människor debatterar, kritiserar och frågar sina förtroendevalda i valrörelser långt mer än de gör mellan valen. Varför erbjuda medborgarna ett sådant tillfälle bara vart fjärde år? Vi som utgör konstitutionsutskottets majoritet i denna fråga begär alltså att regeringen ska tillsätta en utredning om detta. Vi begär också att valdagens förläggning ska utredas. Det handlar om vårval i stället för höstval. Vårval har ju redan testats i samband med EU-valet i juni. Jag tillhör dem som efter dessa erfarenheter vill förespråka en flyttning av dagarna för val till riksdagen och till kommuner och landsting till våren. Då kan vi få många spännande vårar med intressanta valrörelser. Fru talman! Jag vill också ta upp en annan fråga som behandlas i KU:s betänkande nr 2 som kan förefalla lite udda i sammanhanget. Det handlar om bekännelsekravet för statschefen, så som det är reglerat i successionsordningen. Jag delar den uppfattning som kommer till uttryck i en reservation som vi har gemensamt med Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Den här frågan är inte ny för oss liberaler. Vi har alltid hävdat alla människors rätt till tros och religionsfrihet. Den här trosfriheten måste också omfatta kungen, prinsar och prinsessor. Att villkora rätten till tronen med att man ska vara av den rena evangeliska läran och knuten till den augsburgska bekännelsen är för mig helt orimligt. Det är rent av orätt mot kungliga personer. Jag kan inte förstå varför vi ska sätta en trosmässig tvångströja på statschefen, prinsar och prinsessor. Sverige är numera ett mångkulturellt och mångreligiöst land. Det bör kunna avspeglas också i kungahuset. Vi i Sverige ska kunna ha en statschef med t.ex. en katolsk tro. Hon ska inte behöva abdikera och flytta till Rom, för att dra en parallell med ett känt exempel. Statschefens trosåskådning eller brist på sådan är hans eller hennes personliga rättighet, precis som för alla oss andra. Detta ska absolut inte regleras i lag. Lagrummet i successionsordningens § 4 kanske betraktas som ett kuriosum av somliga, men frågan är av så stor betydelse för en, visserligen liten, grupp individer att vi måste ta lagen på allvar. Om man gör det kan man inte annat än anse att lagparagrafen måste lyftas bort ur successionsordningen. Vår svenska grundlag ska inte få innehålla några kuriosaparagrafer. Slutligen, fru talman, vill jag säga ett par ord om Folkpartiets motion om att Lagrådet även ska kunna granska förslag till ändringar i grundlagen. Vi delar inte den uppfattning som finns hos KU:s majoritet om att grundlagarna är så politiskt känsliga att de är mindre lämpliga för lagrådsgranskning. Vi menar att Lagrådets tekniska synpunkter är väl så värdefulla i fråga om såväl grundlagen som övrig lagstiftning. Därför anser vi att de nuvarande reglerna ska ändras. Med detta, fru talman, vill jag särskilt yrka bifall till KU:s förslag när det gäller punkterna 6 och 7. Jag yrkar också bifall till reservationerna nr 1 och 16.

Fru talman! Det är riktigt, som Helena Bargholtz säger, att Sverige är unikt med den gemensamma valdagen. Men man får inte se valdagen isolerat. Sverige är unikt på åtminstone två andra sätt i det här avseendet. Det är ett högt valdeltagande. Och det finns knappast något land i världen där kommunerna är så självständiga och har så stora uppgifter - antingen påtagna enligt kommunallagen eller ålagda enligt annan lagstiftning - som här. Det är klart att det förhållandet också är unikt. Det här måste ses i sitt sammanhang. Man kan inte rycka loss en unik företeelse utan att diskutera de andra. Med anledning av det unikt höga valdeltagandet vill jag fråga Helena Bargholtz om hon anser att ett högt valdeltagande har ett demokratiskt egenvärde. Frågan är närmast av retorisk karaktär, men om svaret på frågan är ja måste man fundera över varför man ska riskera att minska valdeltagandet genom att skilja valdagarna åt. Som jag uppfattar Helena Bargholtz har Folkpartiet bestämt sig. Utredningen är en parentes. Skilda valdagar ska genomföras. Då är det intressant att fråga om den historiska traditionella konsensus som i varje fall några bekänner sig till - Moderata samlingspartiet börjar ifrågasätta den. Hur ser Helena Bargholtz på den frågan? Vilka kommunala frågor ska lyftas fram och sättas i centrum. Bättre barnomsorg är ju beroende av mer statsbidrag eller högre skatt. Oftast handlar det om mer statsbidrag i den kommunala debatten. Det gäller likaså äldreomsorg och sjukvård. Då har man omedelbart ett kommunalt samband. Det går inte att isolera detta från omvärlden.
Fru talman! Inledningsvis undrar jag om Göran Magnusson med sina socialdemokratiska partikamrater runtom i Europa har tagit upp och så att säga försökt sälja in den så fantastiska idén med en gemensam valdag som leder till ett mycket högt valdeltagande. Vad säger hans partikamrater i så fall och varför inför man inte omedelbart detta fantastiska system i andra länder? Självklart är ett högt valdeltagande av stor betydelse. Jag är övertygad om att personvalet är ett mycket bra sätt att vitalisera valdeltagandet. Detta tillsammans med att väljarna får möjlighet att sätta sig in i de olika kommunala frågorna kommer, förhoppningsvis, att leda till ett ännu bättre valdeltagande än som i dag är fallet. De kommunala frågor som Göran Magnusson berör - skolan, barnomsorgen, äldreomsorgen osv. - påverkas naturligtvis av vissa statliga bidrag etc. men trenden under de senaste åren har varit väldigt stark när det gäller att från regeringen och riksdagen lägga över alltmer av ansvar, inte minst ekonomiskt ansvar, direkt på kommunerna. Göran Magnussons beskrivning av hur det är i kommunerna instämmer jag i men det motiverar separata valdagar. När det gäller konsensusfrågan ska jag fatta mig kort. Den gemensamma valdagen var, såvitt jag förstår, ett utflöde av dåtidens konsensus när man skulle genomföra den nya författningen. Partiets landsmöte har gett mig mandat att verka för skilda valdagar. Det kommer vi i Folkpartiet att verka för. Vi vill ha en utredning, för det finns en hel del olika praktiska frågor som man måste titta på. Naturligtvis hoppas vi att Socialdemokraterna ska släppa sin ängslan och våga återinföra skilda valdagar.
Fru talman! Det är inte fråga om att våga eller inte våga återinföra skilda valdagar, utan det är väl fråga om hur man ser på den totala samhällsorganisationen. Före enkammarreformen - som varmt omhuldades bl.a. av Bertil Ohlin som ju ansåg att tvåkammarsystemet konserverade den socialdemokratiska makten i Sverige och som alltså ville införa enkammarriksdag - var det ett kommunalt samband. Utslaget i landstingsvalen påverkade sammansättningen av första kammaren. Det kommunala sambandet har levt vidare genom den gemensamma valdagen. Om skilda valdagar ska genomföras så reser det nya frågor: Ska man återupprätta ett kommunalt valsamband? Ska man låta kommunerna utse en del av enkammarriksdagens ledamöter och förnya kammaren successivt? Såvitt jag förstår är det inte det som är intresset från Helena Bargholtz och majoritetens sida, utan det handlar om att få bort sambandet, också sakligt och ekonomiskt, mellan kommunerna och staten. Kommunerna ska leva ett eget liv. Med min kommunalpolitiska erfarenhet har jag bakom mig flera valrörelser där vi verkligen har diskuterat lokala kommunala frågor. Alla ni som har varit kommunalpolitiker känner till diskussionerna kring vägdragningar, fotbollsplaner och skolors byggande och nedläggande, som väl är lokala kommunala frågor. När jag var kommunalpolitiker kände jag aldrig att någon satt i Stockholm och hindrade mig att förankra och diskutera eller att skapa engagemang för de här frågorna bland människorna. Det är väl den vanliga erfarenheten. Jag tror faktiskt, fru talman, att det finns några andra, dolda, motiv bakom detta splittrande av det kommunala sambandet.
Fru talman! Jag kan inte tänka mig att vi har några som helst dolda motiv. Vi har däremot demokratiska motiv för detta därför att vi är övertygade om att det här är bästa sättet att stimulera den politiska verksamheten. Det handlar alltså om att föra ut de politiska frågorna till folk och att ge folk möjligheter att gå till val vartannat år. Jag noterar att Göran Magnusson inte svarade på min fråga om han så att säga har försökt att sälja in modellen med gemensam valdag till sina socialdemokratiska kolleger i Europa. Om han har gjort det har han uppenbarligen inte lyckats.

Fru talman! Jag vet inte hur jag ska svara egentligen. Jag uppfattade inte direkt några frågor. Jag börjar med folkomröstningar. Det är inte som Göran Magnusson säger, dvs. att vi inte skulle godkänna folkomröstningar. Självklart har vi gjort det hela tiden - konsekvent. Det är en fråga om när verkligheten är förändrad och ett folkomröstningsresultat gäller för en ny verklighet. Då är det frågan om man ska vara så stelbent och fast att man inte förstår att helt andra förutsättningar gäller som kräver en ny folkomröstning. Det måste väl också Göran Magnusson förstå. Talet om att vi inte skulle acceptera resultat är både fult och oriktigt. Sedan var det de lokala och nationella frågorna. Vi har inte minst i senaste valet sett att en viss partiledares karisma spred sig som ett sken över landet. Det gav framför allt resultat i kommuner som kanske inte hade tillräckligt många som kunde ställa upp för partiet. Det skapade problem. Detta visar hur en nationell begåvning - i det här fallet en partiledare - kan få folk att rösta på ett speciellt sätt utan att ha tänkt igenom vad det betyder lokalt. Sådana saker får vi räkna med. Det är så det fungerar. Jag vill försäkra de lokala och regionala frågorna sitt utrymme. Det är oerhört viktigt om demokratin ska utvecklas.

Fru talman! Jag ska i det här inlägget - som möjligen kan ta lite längre tid eftersom min sena plats i debatten ger mig mer att kommentera - beröra några av de frågor som återfinns i KU:s betänkande nr 2 Jag vill börja med frågan om skilda valdagar. Om man kommer med halvkvädna visor kan man ibland bli missförstådd. Per Lager kände till en partiledare som hade ryckt upp sitt partis siffror på ett orimligt sätt i de lokala valen. Var det möjligtvis Carl I. Hagen i de särskilda norska kommunalvalen som han tänkte på, eller vilken partiledare var det? Jag kan i mycket hålla med vad Göran Magnusson har sagt i sak om skilda valdagar. Det finns ett kommunalt samband. Man behöver inte ha vistats på så många fullmäktigedebatter för att ha hört företrädare för olika partier, och inte minst många från mitt eget parti, uttrycka sig som så, att politiken i kommunen skulle bli mycket bättre om deras politik på riksplanet hade fått genomslag. Då skulle det vara möjligt med den eller den insatsen på den lokala nivån. I och med att man uttalar detta, och det gör företrädare för många partier, finns det ett samband. Det är inte ett nödvändigt ont. Det är faktiskt så i samhället att lokal politik och rikspolitik hänger ihop. Ska vi ha kommunal skatteutjämning, ska vi ha statsbidrag till kommunala verksamheter, ska vi ha vissa gemensamma regler eller krav på kommunal service som gör att medborgarna har en viss gemensam standard var de än bor i landet finns detta samband. Jag förstår inte riktigt i vilken värld ni egentligen lever. Valrörelser i vår tid är till väldigt liten del appellmöten och direkta möten med människor. Sådana företeelser är nog så viktiga. Vi som jobbar på basplanet sliter mycket med det, men når i allmänhet ut relativt lite. Det är ofta de politiska kändisarna som samlar skaror på olika former av valmöten och annat. När valdebatten förekommer och når ut ordentligt är när den sker i riksmedier men också i de lokala medierna. I de lokala medierna ordnar lokal-TV och regional-TV regionala och lokala debatter. Lokala radiostationer och regionala radiostationer ordnar regionala och lokala debatter. I lokalpressen finns det ett utomordentligt utbud av referat från den lokala valrörelsen, för att inte tala om hur man mellan valrörelserna för ut de lokala frågorna i lokaltidningar, lokalradio, närgrupper, via olika former av aktionsgrupper, via de politiska partierna och andra organisationer. Alla får de ut de lokala frågorna till allmänhetens kännedom. Det är inte så att vi lider en brist på lokala frågor och kännedom om lokala frågeställningar i svensk politik. Det är tvärtom så att dessa medier utmärkt speglar de lokala valfrågorna också i dessa valrörelser. Det är ingen som ska inbilla mig att man kommer att ordna 289 valdebatter i riks-TV för att vi ska nå ut brett med kommunalpolitiken. Det kommer att ordnas en allmän debatt i den valrörelsen. Vem ska då företräda partierna? Blir det den ledande moderaten från Stockholm slår jag vad om att den ledande moderaten från Göteborg blir förbaskad. Så skulle i varje fall fungera inom Vänsterpartiet. Alltså blir det någon centralt placerad oomstridd person, nämligen någon i partiets absoluta ledning, som i den generella debatten får företräda partiet, och då blir det rikspolitisk debatt. Debatten måste också föras om vissa principer när den förs på den nivån. Eller är det meningen att vi ska ha lokala valrörelser med gemensamma valdagar där det är förbjudet att valrörelsen återspeglas i de centrala etermedierna eller i de riksspridda tidningarna och att vi bara ska ha lokala medier? Det är en omöjlighet att ha ett sådant förbud. Naturligtvis kommer partiernas ledningar att engagera sig. De kommer att ställa upp kommunala och lokala principprogram som de sedan har lokala varianter av, och det kommer man att strida om. Det kommer att mätas som att partierna har en politik som hänger ihop över landet med lokala variationer i att inställningen till en del konkreta frågor ser lite olika ut i olika delar av landet. Man säger att man ska fördjupa och bredda demokratin med en reform som ger skilda valdagar. Det gäller om det fördjupar och breddar demokratin om vi fragmentiserar den politiska debatten ytterligare och ger människorna en minskad förmåga till överskådlighet och sammanhang i det politiska skeendet. Om det breddar och fördjupar demokratin med en reform som all erfarenhet visar ger ett lägre valdeltagandet och därmed minskar legitimiteten är det klart att vi ska bredda och fördjupa demokratin genom att ha skilda valdagar. Jag tror för min del att det vore utomordentligt olyckligt. Förvisso rör vi mest vid den jord vi trampar, eller mest den närmaste omgivningen, som Per Lager uttryckte saken. Men faktum är att utan sammanhang i vår politiska övertygelse och utan ett samband avhänder vi oss också förståelsen för hur samhället fungerar. Utan denna förståelse växer också sannolikt likgiltigheten för de politiska frågorna, och därmed får vi ett minskat valdeltagande. All erfarenhet från de länder som har dessa system visar att just de kommunala valen är en sorts sänke för valdeltagandet. Därför har vi i Vänsterpartiet inte kunnat biträda majoriteten, och vi grundar oss på det kongressbeslut som alltfort gäller i vårt parti. Fru talman! Valdagens flyttning till våren är en annan fråga. Där har Vänsterpartiet motionerat - det var faktiskt jag personligen som skrev motionen - om en sådan förflyttning. Den frågan diskuteras i riksdagens utredning av riksdagens partier. Jag kan inte se någon vits i att samma partier ska vara företrädda i en utredning till för att diskutera den frågan annat än att den utredningen kallas statens offentliga utredning när den kommer med sitt dokument. Dessutom tror jag att erfarenheten visar att det gick att genomföra en budgetprocess efter ett val. Det var en erfarenhet. En annan erfarenhet är från EU valrörelsen. Visserligen kanske jag kan säga att EU fick den uppmärksamhet den förtjänar, men jag ska inte säga det. En aspekt därutöver på det låga valdeltagandet, vilket ju är negativt, är den årstid när valet ägde rum här i Sverige. Den långa vintern gör att människor kanske vill ha något annat än valaktivitet när våren och värmen väl kommer. Mot bakgrund av de erfarenheterna kan vi i Vänsterpartiet frångå att yrka bifall till vår motion, i synnerhet som frågan är under diskussion och ses över av riksdagens partier. Vi har i betänkandet aktualiserat förslaget om rösträtt för invandrare i riksdagsval. Numera ska ju Sverige öppna för dubbelt medborgarskap. Frågan är utredd. Dubbel rösträtt är inget stort problem över huvud taget, har partierna kommit fram till. Men om detta inte är något stort problem, så är utanförskapet i det svenska samhället bland människor som inte är medborgare men som ändå har bott här länge ett stort problem. Det politiska utanförskapet, liksom det sociala och det kulturella är en realitet. Det kan naturligtvis angripas med en räcka olika åtgärder. Ett välkomnande och ett deltagande i de politiska valen till riksdagen är en sådan. Därför tror vi i Vänsterpartiet att rösträtt för invandrare i riksdagsval är en viktig reform. Mats Einarsson har redan yrkat bifall till reservation nr 3. Jag delar Ingvar Svenssons uppfattning om demokratin och att frågan om småpartispärren bör utredas. Han började för övrigt på ett sympatiskt sätt med en principiell diskussion om demokratin. Vi för vår del är för proportionalitet i valsystemet och en fri partibildning. De partier som folket vill ha och som folket skapar ska också ha en chans. Möjligen är vårt nuvarande partiväsende för stelt. En spärr utgör kanske ett hinder mot förändringar av strukturen. Därtill kommer att alla röster ska ha ett så lika värde som möjligt. En spärr gör faktiskt att den som röstar på ett litet parti får mindre vikt, försåvitt partiet inte når över 4-procentsspärren, än den som röstar på ett större parti. Fru talman! Jag vill också kommentera två andra saker. Reservationen om minskning av antalet ledamöter från Moderaterna är ett dåligt förslag. Det leder nämligen till politikens professionalisering och till att det blir ett fåtal ledamöter som ska omgärdas av fler sekreterare. Det leder också till att de människor som ska representera folket får livsvillkor och arbetsvillkor som skiljer sig mer från det vanliga folkets än vad våra för närvarande gör. Ett mindre antal skulle inte representera den breda erfarenhet och kontaktyta som nuvarande antal gör. Även om man kan ironisera över hur detta antal fastställdes - och det är naturligtvis inte heligt - så tror jag att principen att vi har en riksdag med en god och bred representativitet och ett stort antal ledamöter är en sund tanke. Slutligen, fru talman, har vi i en motion yrkat på att informationen om grundlagarna måste förbättras. Utskottet avslår detta, och tycker att det är bra som det är. Men i går kväll förde konstitutionsutskottet en diskussion om grundlagsfrågor med företrädare för SNS demokratiråd. Demokratirådets företrädare professor Olof Petersson betonade då bl.a. att kunskaperna i konstitutionella frågor förefaller vara betydligt större utomlands än vad de är i vårt land. Många i vårt land har föga eller ytlig information om innehållet i vår ganska voluminösa mängd grundlagar. Till min glädje fick SNS representant medhåll av utskottets ordförande Per Unckel som konstaterade att det är ett gemensamt intresse att göra det konstitutionella levande. Detta borde ha lett till en annan behandling av motionen i utskottets betänkande, nämligen den att man ger regeringen i uppdrag att på ett bättre sätt föra ut, förankra, förklara och undervisa människorna i de grundlagar vi har. De berör ju folket och folkets rättigheter så djupt. Fru talman! I Vänsterpartiet står vi fast vid de reservationer vi har fogat till betänkandet, som Mats Einarsson sade, men jag nöjer mig med att instämma i hans yrkanden och även i det yrkande som Göran

Fru talman! Jag tror att denna debatt har utsikter att bli lika lång som partiledardebatten. Det visar väl att det åtminstone i någon krets finns ett stort konstitutionellt intresse. Jag vill bara kort säga att beträffande antalet ledamöter håller jag naturligtvis med om att det ska finnas en god och bred representativitet. Vad som återstår för Kenneth Kvist att visa är att den diskussionen slutar i antalet 349. Eller ska det vara dubbelt så många, kanske? Blir det ännu bättre då? När det gäller skilda valdagar tycker jag inte att Kenneth Kvist tillförde något nytt argument. Därför ska jag inte heller upprepa mina, utan bara ta upp frågan om hur enig man är inom olika grupper. Jag tycker att det är fint att man från Vänsterpartiet redovisar att man har haft lite olika åsikter i frågan om skilda valdagar. Det är glädjande att det kan finnas olika åsikter i Vänsterpartiet. Men jag förstår inte riktigt slutsatsen av det hela - att man inte vill utreda frågan vidare när man har olika åsikter. En naturlig slutsats vore väl att den bör utredas vidare så att man får ett bättre underlag för ett nytt ställningstagande. Det tycker t.o.m. en person som talar starkt för ett bevarat samband i en liten skrift som heter Skilda valdagar: hur påverkas demokratin? från Demokratiinstitutet. Denna person, en socialdemokrat, argumenterar först starkt för ett bevarat samband. Sedan säger han ändå till slut att det är anmärkningsvärt att regeringen inte tycks anse det mödan värt att ta upp några av de verkligt tunga författningspolitiska frågorna. Dit hör bl.a. frågan om vårval, den gemensamma valdagen, rådgivande och beslutande folkomröstningar och avvägningarna mellan parti och personval. Personen är rätt så intresserad av konstitutionella frågor - han har tidigare varit vice ordförande i konstitutionsutskottet och heter Kurt Ove Johansson.
Fru talman! Allt som den värderade före detta vice ordföranden i KU sade är jag inte överens med honom om. Jag tycker t.ex. inte att frågan om vårval är en tung författningsfråga. Den är snarare än fråga av praktisk natur, där praktiska argument nog talar för att valdagen bör förläggas där den ligger. Det är klart att 349 inte är ett heligt tal. Men en drastisk minskning med 100 ledamöter som Moderaterna vill ha är inte rimlig. Det kan vara 349, 337 eller 353 - det kanske man kan diskutera. Men eftersom vi nu en gång har fastslagit just detta antal och det fungerar väl och ger en god representativitet för Sveriges folk i riksdagen ser jag ingen anledning att frångå det. Frågan om sambandet kan utredas, även i reservationen. Men vi har ju en betydligt mer förutsättningslös inställning. Dessutom verkar det som om fem av partierna definitivt har bestämt sig för att detta är något positivt. Jag tror för min del att det är något negativt. Det nuvarande är något bra vi har i svensk författning - man har träffat ganska väl med detta. Det visar sig ju också genom att Sverige har ett högt valdeltagande och därmed en stor legitimitet även för de regionala och kommunala församlingarna.
Fru talman! Det finns olika tydligt uttalade uppfattningar i själva sakfrågan inom olika partigrupper. Men det har också redovisats under debatten i dag att man har anledning att överväga en hel del frågor kring detta ytterligare. I utskottsmajoritetens förslag till skrivning står det: "Utskottet, som instämmer i vad som anförs i de aktuella motionerna, anser att frågan om skilda valdagar bör utredas." Och det ska då ges regeringen till känna. Om man då, som Vänsterpartiet, faktiskt har diskuterat frågan internt, argumenterat fram och tillbaka och kommit fram till att man kan se på det lite olika, är det fortfarande för mig obegripligt att man inte vill utreda frågan.
Fru talman! Vi har faktiskt också internt diskuterat frågan att en sådan här författningsreform ska genomföras med en bred enighet. Det behövs egentligen inte en offentlig utredning av den här frågan. Fem partier tycks ju ha bestämt linje i olika grad. Då tycker vi att det vore felaktigt att tillsätta en utredning. Låt oss ta diskussionen i stället. Jag tycker att argumenten för skilda valdagar egentligen inte är hållbara. Det leder till ökad fragmentisering, minskat valdeltagande och därmed minskad legitimitet för de valda instanserna. Vi får inte mer lokal prägel på valrörelserna, eftersom ingen kan hindra centrala massmedier från att ordna valprogram och debattprogram. De kan inte spegla livet i 289 olika kommuner. Det kommer naturligtvis att bli riksföreträdare som sätter sin prägel på den valdebatten också. Man kan möjligen tänka sig att man ska ha val varje vecka i 289 veckor i rad med en kommun varje gång. Men jag tror inte att partierna är riktigt mogna för ett sådant steg. Det finns ju länder som har ett liknande system.
Fru talman! I sitt huvudanförande gav Kenneth Kvist ett väldigt starkt uttryck för en tung centralistisk syn, dvs. ett uppifrånperspektiv där han beskrev sambandet uppifrån och ned. Han betraktar en sådan positiv företeelse som mångfald som fragmentisering. Jag uppfattar det som ett uttryck för hans personliga centralistiska syn. Alla vänsterpartister omfattar kanske inte den. Därför tycker jag att en mer ödmjuk hållning hade varit mer klädsam för Kenneth Kvist i just det här fallet. Fru talman! Sedan hänvisar också Kenneth Kvist till att all erfarenhet visar att skilda valdagar inte betyder att man har ett ökat valdeltagande. Om de länder som Kenneth Kvist hänvisade till inte har detta, varför har de då inte bytt system? Det är intressant fråga. Varför har de inte en gemensam valdag då? När det gäller vårval finns det också olika debatter inom partiet. Det medgav Kenneth Kvist väldigt klart. Till sitt försvar sade han att det inte var något problem med budgetprocessen nu senast 1998. Men det var inte heller något byte av regering. Det skulle skapa ett helt annat problem. Vi måste ha ett system som klarar en regering som sitter kvar och en ny regering. Budgetprocessen får inte bli ett hafsverk.
Fru talman! Tydligen tränger det man säger fram lite dåligt. Per Lager har nog missuppfattat detta med en centralistisk syn och detta att människor har en överskådlighet i sin politiska syn och ges möjlighet att se de samband som faktiskt finns. Det handlar om att stärka den enskilda människans position i valproceduren så att hon har en medvetenhet om de samband som de facto finns i samhället. Man ska inte prägla folk. De har ju möjlighet att rösta olika i de tre olika valen, och många använder sig av den möjligheten. Men det är ändå så att denna överskådlighet, detta sammanhang mellan politikens internationella, nationella, regionala och lokala nivå är en realitet. Därför är detta ett underifrånperspektiv. Detta är att ge människorna en möjlighet att se de samband som de facto existerar. Man ska inte ta bort denna möjlighet genom att låtsas att de lokala frågorna lever ett eget liv utan sammanhang med rikspolitiken. Att ta bort denna helhetssyn är att fragmentisera. Varför inför då inte andra länder detta? Vi har nationell suveränitet. Hur de formar sina valsystem är faktiskt deras sak. I Sverige har vi ett system som har fungerat väl. Låt oss fortsätta att ha det!